Herr talman! Den första allmänpolitiska debatten på 1980-talet i Sverige startar inte med någon särskilt överdriven optimism inför framtiden och vad den skall bära med sig. Och det kanske inte är så konstigt. Allting händer så fort, och vi har mycket liten vetskap om hurudan framtiden blir. Alla länder i världen är beroende av varandra för sin ekonomi, handel och utveckling, och de flesta länder har stora problem med sin ekonomi. Vi har nu också det kalla krigets vindar, som blåser över världen, och supermakterna laddar upp och förstärker kärnvapenbaser och samlar avsevärda flottoch flygstyrkor till strategiskt belägna delar av världen. Sovjets agerande i Afghanistan har skapat stor oro i världen och inte minst i angränsande länder. USA har också vitala intressen att bevaka när det gäller inflytande i de oljeproducerande länderna. Det finns stora risker att det kalla krigets skrammel med vapnen kan förbytas i ett användande av vapnen, och då är världsbranden nära. Den uppgång i konjunkturen som vi har haft har varit både för kortvarig och inte så omfattande som behövts. Än har vi inte fått tillräcklig fart på ekonomi, industriinvesteringar, produktivitetet och konkurrensförmåga. Vi har inte på några få år kunnat kompensera den stora ökningen av löner och arbetsgivaravgifter under åren 1974-1976. då lönekostnaderna ökade med sammanlagt 67 96 på tre år. Det tog knäcken på många företag. Trots devalveringarna och en avsevärt lugnare löneutveckling och lägre inflationstakt under åren 1976-1979 har vi nu en negativ handelsbalans igen. Detta är till stor del vår dyra oljenotas fel. Oljepriserna har stigit år från år. nästan månad för månad, och räkningen för oljan år 1979 beräknas sluta på 24 miljarder kronor — och kanske stannar det inte vid det beloppet. Det är en ökning med 10 miljarder sedan 1978. Naturligtvis har detta höjt priserna på alla varor och tjänster. Det svenska bytesbalansunderskottet beräknas för år 1979 till 8,5 miljarder kronor och befaras för år 1980 att bli drygt 12 miljarder kronor — och det är mycket möjligt att den siffran inte häller. Inget land kan i längden leva med ett så stort underskott. som vtterst är ett uttryck för att landets samlade produktionskapacitet är otillräcklig i förhållande till dess importbehov. För att vi skall kunna få en annorlunda och bättre jämvikt i vår export och import måste vi producera och exportera mera, vinna tillbaka marknadsandelar som vi har förlorat och helst kunna konkurrera om nya marknader. Detta kan vi bara göra om svenska varor ligger rätt till i pris eller är så attraktiva att de går att sälja till högre pris. Med den utveckling som sker i många av våra konkurrentländer är det sistnämnda ganska svårt att förverkliga. Vi måste också samtidigt försöka begränsa vår import, inte minst av den allt dyrare oljan, som hotar att föra oss in i en evig obalans som vi inte ser något slut på. Vi måste minska ökningstakten i den privata och offentliga konsumtionen och prioritera exportföretagens behov av likvida medel och personal. Samma problem föreligger i alla industriländer, och därför är den utländska efterfrågan inte särskilt omfattande. Alla länder för samma kamp mot stigande kostnader och ogynnsam bytesbalans. Vi måste därför vara ännu skickligare än våra konkurrenter för att få sälja det vi tillverkar både på hemmamarknaden och på export. Skattepolitiken måste utformas så att den uppmuntrar människor att arbeta. Det måste vara roligt och lönande att arbeta. Ett skattesystem måste vara rättvist och rimligt för att respekteras av medborgarna. Det skall inte vara intressantare att göra avdrag och söka bidrag än att betala sin skatt. Men då måste skatten, som jag nyss sade, vara rimlig. I vanliga inkomstlägen borde man få behålla i alla fall 50 26 av en intjänad hundralapp. Det är också viktigt att, som regeringen föreslog, utforma den ekonomiska politiken på ett sådant sätt att de svagaste grupperna i samhället skyddas. Arbetet på att skapa möjligheter för de handikappade på arbetsmarknaden måste fortsätta. Den rätt till arbete och normal livsföring som är grundläggande för alla människor måste också gälla för dem som på grund av fysiska eller psykiska handikapp har svårigheter att få ett arbete. Möjligheterna att få en gynnsammare utveckling av vår ekonomi och våra möjligheter till industriinvesteringar och export beror i hög grad på utvecklingen inom energiförsörjningsområdet. Hur vi får det i Sverige avgörs till stor del vid folkomröstningen den 23 mars. En ansvarsfull avveckling av kärnkraften tills nya energikällor står till buds kan inte ske under en så kort period som tio år. Kommer oljan att stiga lika mycket i pris under 1980 som under år 1979? Då får vi räkna med 60 96 höjning i slutet av året. Alla är överens om att man inte i längden kan leva över sina tillgångar. Nu måste vi också alla hjälpas åt att få balansen återställd. Då måste vi öka konkurrenskraft, lönsamhet, export och investeringar. På det sättet blir också fler sysselsatta i industrin. Ännu har vi tid att tänka och att välja väg. Därför måste vi stimulera nya initiativ och låta det kunnande och den arbetsförmåga som finns bland människor i Sverige få komma till full nytta. viktigaste politiska frågorna. Där leder frågorna om energi och arbete/ sysselsättning överlägset över alla andra frågor. Skatter och ekonomi kommer som god trea och fyra. Detta är en klar fingervisning om att människor i sin vardag upplever dessa fyra frågor som viktigast och mer eller mindre sammankopplade med varandra. För Blekinge län är också de frågor som gäller näringslivet, sysselsättningen och länets möjligheter att hejda sin minskning av befolkningen av vitalt intresse. För fjärde året i rad minskar folkmängden i länet. De tre första kvartalen i fjol minskade den med 185 personer. Minskningen beror på utflyttning och påverkar negativt ålderspyramiden i länet, eftersom det är yngre människor i arbetsför ålder som flyttar. För arbetsmarknaden är bilden något gynnsammare i år, men alltfort visar arbetsmarknaden för kvinnor inte på någon förbättring. Blekinge behöver vidare en bättre tågoch flygtrafik för att vara ett attraktivt län för presumtiva företagare och industrifolk. En utökning av tågturerna till Malmö, Göteborg och Stockholm samt en upprustning av järnvägsnätet med elektrifiering av sträckan Karlskrona-Kristianstad är efterlängtade nyinvesteringar som man väntar på att SJ skall göra. Möjligheterna till flygförbindelse med Köpenhamn är en viktig förutsättning när det gäller att göra Blekinge mer konkurrenskraftigt för många företag som funderar på utökning eller nyetablering av sin verksamhet. Säkert kan också många konsultföretag, som nu är placerade i storstadsregionerna, tänka sig en etablering i länet om bara tågoch flygförbindelserna täcker upp den region som man snabbt behöver nå i sin affärsverksamhet. Skattekraftsnivån i länet är lägre än i riket i övrigt. Blekinge landsting hör till de landsting som leder skatteligan och är rentav ett av de landsting som har den högsta skatten i landet. Olofströms kommun är den hårdast drabbade kommunen, och oron för sysselsättningen är stor. L M Ericsson i Olofström fortsätter att minska antalet anställda. Även vid Volvo har man Under de senaste årtiondena har intresset för de resurser som finns i havet och på havsbottnen ökat oerhört. Många stater, däribland Sverige, har därför utökat sitt territorialhav och inrättat ekonomiska zoner. Detta har utomlands lett till en väsentligt ändrad syn på sjöstridskrafternas uppgifter och möjligheter att verka i olika konfliktsituationer. Här i Sverige har emellertid ingen förändring skett. Marinens och då framför allt flottans uppgifter och resurstilldelning styrs fortfarande av de förutsättningar som låg till grund för 1958 års försvarsbeslut och den nedskärning av marinens resurser som då innebar en nedskärning från 19-20 96 av försvarets totala ram till nuvarande 14,5 926. Dessa 14,5 90 skall räcka till både flottan och kustartilleriet. År 1985 återstår endast 66 fartyg av de 117 fartyg som fanns år 1970. Jag hoppas emellertid att en serie av minjaktfartyg eller modifierade minröjningsfartyg som fanns med i försvarsbudgeten redan 1975/76 men som sedan fått stryka på foten år efter år på grund av andra prioriteringar nu får börja byggas på Karlskronavarvet, antingen genom tidigareläggning av försvarsanslag eller genom att regeringen av arbetsmarknadspolitiska hänsyn kan anvisa andra medel. Får man bara en prototyp av detta fartyg finns det säkert goda exportmöjligheter, men man måste ha någonting att visa upp innan man kan sälja. Det är inte så många länder som köper grisen i säcken, dvs. som köper ett fartyg efter en ritning. Vi behöver också exportera mera. Karlskronavarvet behöver fler arbetsuppgifter för att kunna kompensera den civila produktion som man går miste om. Blekinge län har stora försurningsproblem. I en motion som jag väckte under den allmänna motionstiden har jag redogjort för hur allvarligt läget är i miljöhänseende i länet. Jag har i motionen begärt att Blekinge skall bli ett pilotlän för intensifierad miljöforskning. Vidare har jag begärt ett åtgärdsprogram i anslutning till forskningen. Försurningsoch tungmetallproblemen innebär allvarliga hälsorisker för människor och djur och får ödesdigra konsekvenser för sjöar, vattendrag och all växtlighet. Förutom de fördelar ur miljöoch hälsosynpunkt som detta program skulle innebära, skulle även nya arbetstillfällen kunna skapas i ett län som ligger i sydöstra delen av landet men som i stor utsträckning har Norrlands problem i vad gäller arbete och befolkningsutveckling. Sammanfattningsvis behöver Blekinge bli föremål för ett mer aktivt intresse från regering och riksdag när det gäller insatser för att motverka länets negativa utveckling. Dessa insatser behövs inom alla områden av näringslivet, trafikpolitiken och utbildningspolitiken. Blekinge behöver en utökad högre utbildning för att kunna behålla sina ungdomar i länet och för att kunna ge dem arbete efter avslutad utbildning. Det är min förhoppning att när arbetsmarknadsutskottet under våren 1980 besöker länet förutsättningar skapas för att den negativa behandling Blekinge fått i regionalpolitiskt hänseende skall kunna vändas till en större förståelse för — och vilja att upptäcka — att det är ett län med förutsättningar tillen gynnsam utveckling om vi bara får stöd från riksdag och regering i våra mycket hovsamma äskanden. Herr talman! I ett bekymmersamt ekonomiskt läge för ett land kan egoismen lätt frodas. Då är det viktigare än någonsin att slå vakt om de svaga grupperna i samhället. Folkpartiet vill fortsätta med den politiken och det ansvaret in på 1980-talet. Men vi vill också fortsätta med en solidarisk u-landspolitik och se till att rättvisan mellan rika och fattiga länder blir bättre. Det har talats mycket om bekymmer här i dag. Men jag skulle tro att om man i många länder ute i världen hade hört oss här i kammaren i dag, hade man nog tyckt att vi överdriver våra bekymmer väldigt mycket. Det finns så oerhört många länder som har det svårt, och solidariten med dem får vi inte svika, även om vi har en hel del bekymmer att klara av i Sverige.

Herr talman! Vi vet alla vad skogsnäringen betyder för försörjningsmöjligheterna i stora delar av vårt land. Skogsindustrin svarar för en fjärdedel av vår export. 300 000 personer är direkt och indirekt för sin sysselsättning beroende av skogsnäringen. Tusentalet orter är mer eller mindre beroende av skogsindustrins utveckling. Det är mot den här bakgrunden förvånansvärt att konstatera den låtgåpolitik som karakteriserat de borgerliga regeringarna inför de problem som skogsnäringen har att brottas med. Socialdemokratin såg den fara som hotar utvecklingen inom skogsnäringen: den hotande råvarubristen, risken för en planlös utslagning av skogsindustrierna, svåra återverkningar i områden som redan har det bekymmersamt med möjligheterna till sysselsättning. 4 Med stöd av krav från Skogsarbetar-, Träindustriarbetaroch Pappersindustriarbetarförbunden samt Svenska Industritjänstemannaförbundet och Svenska Arbetsledarförbundet påbörjade den socialdemokratiska regeringen arbetet på ett handlingsprogram för den svenska skogsnäringen, såväl skogsbruket som skogsindustrin. Socialdemokratin insåg att samhället måste ta ett ansvar för att en mer planerad hushållning med skogsråvaran och en strukturplan för skogsindustrin kunde komma till stånd för att trygga sysselsättningen i första hand på sådana orter och i sådana bygder där förlorade arbetstillfällen skulle vara svåra att ersätta. Vi redovisade i vårt program, ”Politik för skogsnäringen”, hur staten i samverkan med företagen och de fackliga organisationerna skulle kunna möta problemen. Vi socialdemokrater har i riksdagen genom motioner fullföljt kravet på ett handlingsprogram. De borgerliga regeringarna har nöjt sig med att ställa stora summor till skogsindustrins förfogande men i övrigt skjutit problemen framför sig och förklarat ytterligare styrning från samhällets sida obehövlig. Företagen skulle själva bäst kunna lösa näringens problem. Följden av denna låtgåpolitik kan utläsas i raden av nedläggningshotade skogsindustriföretag. Ett av de verkligt trista inslagen i den här situationen har varit att vissa skogsägare — jag betonar vissa, eftersom många sköter sig väl — förvärrat svårigheterna genom att inte avverka i rimlig omfattning. De borgerliga regeringarna har accepterat att dessa skogsägares privatekonomiska intressen får gå före rätten till arbete för anställda i skogsbruk och skogsindustri, och detta i ett läge när staten har ställt upp med miljardbelopp för att rädda konkurshotade skogsägarföretag och konjunkturerna skapat förutsättningar för dessa företag att stärka sin ställning. Förmaningar och varningar från framstående företrädare för bondekooperation och skogsägarrörelse har inte gällt. De borgerliga regeringarnas jordbruksministrar och industriministrar har inte agerat, trots att skogsägarnas egna företrädare för sina medlemmar förklarat att ingen regering oberoende av politisk uppfattning kan acceptera att skogsägarna sitter och håller på sin råvara, låter industrier slås ut och människor bli arbetslösa. Vi har från socialdemokratins sida upprepade gånger i motioner och på annat sätt pekat på skogsindustrins allvarliga råvaruproblem. Vi har föreslagit stimulansåtgärder i god tid för att de skulle kunna göra effekt när det gäller den akuta virkesbristen. Vi har, när dessa åtgärder fördröjts från regeringens sida och sålunda inte lett till önskat resultat, krävt att regeringen skulle ta sitt ansvar och olägga försumliga skogsägare att avverka. Men för de borgerliga regeringarna har solidariteten med osolidariska skogsägare varit betydligt starkare än solidariteten med de anställda, som oförskyllt får ta smällarna. Oron för skogsindustrins virkesförsörjning och därmed för många sysselsättningstillfällen i vårt land förstärks ytterligare av vår energisituation. Den utredning som nyligen genomförts av statens industriverk och skogsstyrelsen pekar på att det finns betydande risker för en konflikt om råvaran mellan skogsindustrin och värmeproducenterna. Utredningen anser det angeläget att finna former för samhället att kontrollera och styra omfattningen av värmeproduktion med träråvara. Utredningen förordar att tillkomsten av eldningsanläggningar med en viss minimiförbrukning av vedråvara skall prövas ur råvarusynpunkt på samma sätt som all nyanläggning och utbyggnad av sågverk, skivoch massafabriker samt pappersbruk för att vi inte skall få en etablering som ökar obalansen i virkestillgången. Ingen har något att erinra mot att vi utnyttjar skogsavfall som inte är lämpligt som råvara för industrin i vår energiförsörjning. Tvärtom är detta utomordentligt intressant och positivt. Det är både bidrag i vår strävan att minska vårt oljeberoende och en åtgärd för att ge bättre ekonomi åt skogsvården. Men det borde vara en självklarhet att man inte med en latent råvarubrist för ögonen okontrollerat skall släppa fram stora eldningsanläggningar baserade på förhoppningar om tillgång till vedråvara. I detta läge har jordbruksministern i ett föredrag i mitt hemlän för några veckor sedan sagt klart nej till sådana prövningstillstånd för vedeldningsanläggningar. Konkurrensen skall gälla även här, förklarade Anders Dahlgren. Det kan självfallet ur skogsägarsynpunkt te sig lockande att få en utveckling med en ohämmad konkurrens om vedråvara. Men jordbruksministern, och även industriministern som förefaller att ha samma inställning, måste ju vara medvetna om vilka negativa konsekvenser den här utvecklingen kan komma att få för svensk skogsindustri, för många värdefulla sysselsättningstillfällen och för vårt lands ekonomi. Vi socialdemokrater kräver en tillståndsprövning när det gäller stora eldningsanläggningar som skall elda med vedråvara. Vi kan inte som regeringen enbart se till skogsägarnas intressen i denna viktiga försörjningsfråga. I vår skogspolitiska motion upprepar vi på nytt kravet om att regeringen tar sitt ansvar för utvecklingen inom skogsnäringen. Vi riktar oss i våra åtgärder inte mot de många skogsägare som sköter sin skog och gör sin insats under ansvar för den roll skogen spelar i vårt lands försörjning. Men vi vägrar att acceptera att planlöshet, misshushållning och privat spekulation skall drabba människor och bygder som genom en god hushållning med skogen skulle kunna få en trygg försörjning. Samma brist på handlingskraft har karakteriserat de borgerliga regeringarna på miljövårdens område. För att nämna några exempel: trots att det borde stå i öppen dager att vi nu måste samla våra krafter för att bättre kunna möta de risker som dagligen avslöjas för oss i miljödebatten, så har vårt krav på en giftoch kemikommission avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Oförmågan att fullfölja de beslut som riksdagen tog på den socialdemokratiska regeringens förslag år 1975 när det gäller det miljöfarliga avfallet har skapat problem som håller på att växa oss över huvudet. Som lök på laxen kan bara konstateras att miljöfrågorna enligt årets budget inte tycks ligga regeringen särskilt varmt om hjärtat. Vi socialdemokrater återkommer med vårt krav på en giftoch kemikommission. Vi kräver med hänsyn tagen till miljöriskerna en särskild tillståndslag för koleldade kraftverk. Vi återkommer med en rad av de förslag till skydd för människor och miljö som den borgerliga riksdagsmajoriteten flera år har avvisat. Vi föreslår en omdisponering av ekonomiska resurser för att tillgodose de mest angelägna krav på miljövårdens område som regeringen har avvisat, exempelvis när det gäller miljövårdsforskning, förstärkning av produktkontrollen och statsbidrag till utbyggnad av kommunala reningsanläggningar. En bekymmersam ekonomisk situation får inte innebära att skyddet för människor och miljö sätts på undantag.

Herr talman! Värmland är ett län som blöder just nu. Det blöder genom att det tappas på sitt friskaste blod. Ungdomen tvingas att söka sin utkomst utanför hemlänets gränser. Företag i andra regioner lockar med annonser i pressen: Kom till oss — här finns jobb! Och flyttlassen rullar. 200 fler flyttningsbidrag beviljades under 1979 än tidigare. Även de första veckorna på 1980-talet visar samma tendens. Länet har tappat ytterligare omkring 250 personer. Medan alltså sysselsättningen i andra delar av landet sakta har börjat öka till följd av den stigande konjunkturen, har arbetskraftefterfrågan i Värmland stått stilla — eller i varje fall inte i nämnvärd grad ökat i omfattning. Den efterfrågan som finns avser i mycket stor omfattning utbildad arbetskraft. För ungdomarna, kvinnorna, de handikappade — över huvud taget de nytillträdande på arbetsmarknaden — finns inte plats... Varför? Hur har denna utveckling kunnat ske? Hur har Värmland med sina rika tillgångar på malm, skog och vatten kunnat komma i denna situation? Ja, en del av svaret kan man finna i den svåra situation som råder just för dessa basnäringar i dag — inom massa-, pappers-, järnoch stålindustrin. Eftersom dessa basnäringar har relativt sett större betydelse för sysselsättningen i Värmland än i något annat län, har de konjunkturoch strukturstörningar som inträffat under 1970-talet i dessa sektorer träffat Värmland med särskild kraft. Under 1970-talet kom sålunda basindustriföretagen Uddeholm, Billerud och Vänerskog tillsammans att minska antalet fast anställda med omkring 3 000 personer. De här strukturförändringarna kommer av allt att döma att fortsätta. Industrisysselsättningen kommer därmed att ytterligare reduceras i länet, ett förhållande som framför allt slår skoningslöst på orter som saknar alternativa sysselsättningsmöjligheter. Mer än var tredje industriarbetare i Värmland arbetar inom verkstadsindustrin. Flera av de mera betydande verkstadsindustrierna är inriktade mot basindustrin — framför allt mot skogsindustrin — och när dessa sviktar drabbas även verkstadsindustrin och dess underleverantörer hårt av nedgången. De kanske allvarligaste problemen finns f. n. inom Karlstadsregionens verkstadsindustri, där bl.a. det största företaget, KMW, nu står inför akuta svårigheter. Men, herr talman, vi är inga pessimister i Värmland. Vi vet att vi inom länet har rika naturtillgångar. Vi vet att det finns ett gediget industriellt kunnande, att det finns ett stort intresse för småföretagsamhet och att det finns idéer. Vad det gäller är att få resurser till att komma över den rådande omstruktureringen, resurser till att sätta i gång hjulen på alla nivåer, såväl kortsiktigt som på lång sikt för framtiden. § Såväl den socialdemokratiska riksdagsgruppen som helhet som vi socialdemokratiska riksdagsmän på Värmlandsbänken har vid årets riksmöte väckt motioner med förslag till åtgärder för Värmland. I en omfattande sysselsättningsmotion lägger vi i ett tjugofemtal punkter fram konkreta förslag som, om de genomförs, kommer att hjälpa Värmland genom krisen. Enbart ett landstingsavsnitt, där vi föreslår tidigareläggning av planerade anläggningar, skulle innebära ett tusental nya arbetstillfällen. Även de övriga riksdagsledamöterna från Värmland har lagt fram motioner i samma syfte, som dock inte utmynnar i några konkreta förslag till åtgärder. Det är därför med tillförsikt vi avvaktar riksdagsbehandlingen av motionerna, då vi förutsätter att också de borgerliga kollegerna ställer upp på våra förslag. Eller som den moderata länstidningen i Värmland i en ledare kommenterade framför allt landstingsavsnittet i den socialdemokratiska sysselsättningsmotionen: ”Det borde finnas en möjlighet för de värmländska riksdagsmännen att komma överens om ett landstingspaket. I stället för punktvisa insatser för att hålla liv i redan förlorade arbetstillfällen, så borde man inrikta sig på sådana här projekt.” Tidningen sammanfattar motionen med bl.a. följande: ”Som helhet kan sägas, att den socialdemokratiska motionen är ambitiös, men kostsam. Men läget för Värmland är så pass kritiskt, att de borgerliga riksdagsmännen inte får avvisa förslagen utan närmare ingående diskussioner med socialdemokraterna.” Herr talman! Innan jag övergår till att mera i detalj redovisa en del av förslagen i motionen, vill jag bara nämna ett par akuta företagskriser i Värmland som inte närmare berörs i den här motionen men där vi agerat på olika sätt för att söka lösningar. Det gäller först KF-ägda Rayonfabriken i Vålberg i Karlstads kommun som hotas av nedläggning, såvida inte staten griper in. Det rör sig här om inte mindre än ca 750 anställda. Dessutom är Rayon den enda industrin i landet som tillverkar textilfiber av rayon och s.k. modalfiber, dvs. en långtgående förädling av vedråvara. Produktionen är därför synnerligen angelägen av beredskapsskäl. Kraven på ökade investeringar i miljöanläggningar liksom ökade energioch råvarukostnader har medfört större påfrestningar på bolaget än vad som tidigare kunnat förutses, och KF Industri AB anser sig nu inte längre kunna bära hela ägaransvaret för Svenska Rayon. Staten bör alltså gå in och trygga sysselsättningen och försörjningsberedskapen genom ägarengagemang och finansiell medverkan, om inte fabriken skall läggas ner, ett krav som vi från socialdemokratiskt håll har framfört i en särskild motion. Nedläggning av en fabrik med så många anställda skulle ju innebära en katastrof, först och främst för Karlstads kommun men också för hela Värmland, för att inte tala om de människor det gäller. En annan fabrik, som visserligen inte är av den storleksordningen men som har ett lika akut nedläggningshot hängande över sig, är Pripps bryggeri i Torsby. Som bekant har Brygginvest i en utredning föreslagit att ett tiotal småbryggerier, däribland Torsbybryggeriet, skall läggas ner. Här rör det sig om en anläggning med nära nog hundraåriga anor som därtill ligger i en bygd där det för de berörda anställda inte finns någon chans till annat arbete i regionen. Bryggeriet ägs ju dessutom av Prippskoncernen, som till 75 96 är ett statligt företag och som därtill går med en inte så liten vinst. Att under dessa förutsättningar acceptera en nedläggning kan aldrig komma på fråga, och vi förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder som påkallas för att rädda bryggeriet. Herr talman! De här bägge nedläggningshotade företagen kan få exemplifiera situationen i Värmland just nu. Värmland är, vid sidan av Norrbotten, det mest drabbade länet då det gäller arbetslöshet. Detta faktum har också gjort att hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen har ställt sig bakom de förslag som vi framför i den värmländska sysselsättningsmotionen. Ien partimotion framförs dessutom förslag på inrättande av ett forskningsråd för Värmland. Detta skulle möjliggöra forskning och utveckling för konkurrenskraftig produktion och därmed också på sikt varaktig sysselsättning. Dessutom föreslås i en partimotion att ett regionalt utvecklingsbolag inrättas med 10 milj.kr. i grundkapital, knutet till utvecklingsfonden i Som jag inledningsvis sade finns det gott om idérika människor i Värmland, men det saknas ofta resurser att kunna utveckla idéerna. Ett utvecklingsbolag skulle få möjlighet att gå in och stödja ett projekt från första början till färdig produkt. Jag kan i detta sammanhang också nämna det socialdemokratiska förslaget att inrätta en strukturoch industriutvecklingsfond, som skulle kunna få stor betydelse för de mindre och medelstora företagen i Värmland i deras strävanden att utveckla nya produkter. Inrättande av Rikssågverksskolan i Skoghall är ett annat konkret förslag i Värmlandsmotionen som, om det blir verklighet, kommer att betyga mycket när det gäller forskning för att på bästa sätt tillvarata och vidareförädla råvaran. En ökad bearbetning av skogsråvaran skulle positivt påverka sysselsättningen inom hela denna sektor. En försöksverksamhet med metanoltillverkning planeras i landet, och även här har vi i en motion föreslagit Värmland som lämplig lokaliseringsort. Även inom gruvhanteringen bör utvecklingsmöjligheterna tas till vara. Vi pekar bl.a. på det lovande projektet att förädla och marknadsföra kalk vid gruvan i Persberg. Vi föreslår också en ökad prospekteringsverksamhet i samverkan med Sveriges geologiska undersökning, och vi föreslår inrättande av ett särskilt geologikontor i Filipstad. Herr talman! Alla de här exemplifierade förslagen är åtgärder som först efter en viss tid kan få någon effekt på sysselsättningen. Men eftersom vi är i ett akut läge i Värmland behövs åtgärder som snabbt får i gång hjulen och som kan förväntas ge mera omedelbara sysselsättningseffekter. Det s.k. landstingspaketet, som jag nämnde i inledningen av mitt anförande, innehåller förslag till åtgärder som relativt snabbt kan komma att innebära en ökad sysselsättning. En tidigareläggning av planerade anläggningar, exempelvis inom långvården i Värmland, ger sysselsättning inom byggnadssektorn under byggnadstiden, och efter idrifttagandet skulle inte minst kvinnor erbjudas varaktig sysselsättning. Dessutom tillgodoses självfallet ett mycket stort vårdbehov. Förutsättningen för att detta skall kunna realiseras är att byggnadsarbetena får utföras som beredskapsarbete med förhöjt statsbidrag och att staten dessutom bidrar med finansieringen av driften under den tid som anläggningen tidigareläggs. Andra konkreta förslag i motionen är bl.a. lokalisering av statlig verksamhet till Värmland. Här kan vi t.ex. peka på att den utlovade lokaliseringen av statliga förvaltningar till Karlstad ännu inte skett fullt ut. Lediga lokaler finns sålunda i den stora förvaltningsbyggnad som uppförts där. Vi föreslår också att ett statligt industricentrum skall etableras i Torsby och likaså att lokaliseringsstöd skall kunna utgå för byggande av kommunala industrilokaler i hela Värmlands län under en tvåårsperiod. Likaledes föreslår vi att hela Värmlands län under en tvåårsperiod skall kunna få stöd för särskilda skogsvårdsinsatser. F. n. utgår detta stöd endast i de norra Det jag nu har anfört har varit ett försök att skildra situationen i Värmland just nu, med alla dess problem, men också ett försök att visa på länets stora förutsättningar. I förvissningen om en framtid för Värmland har vi alltså, herr talman, lagt fram förslag på åtgärder som jag här till en del har redovisat. Det är också i den förvissningen som jag litar på att mina borgerliga kolleger från Värmland ställer upp när det blir dags för avgörande här i kammaren. Jag citerar än en gång moderata NWT i Värmland: Läget för Värmland är så pass kritiskt att de borgerliga riksdagsmännen inte får avvisa förslagen.

Herr talman! Många talare har här redogjort för svåra sysselsättningssituationer i sina resp. hemlän. Det är ett bevis för att svensk ekonomi och svenskt näringsliv inte är eller har varit rustade för de påfrestningar som kommit till följd av ny internationell konkurrens och stegrade oljepriser. I vissa områden blir ändå bekymren större än i andra. Jag vågar utan tvekan påstå att Värmlands län är ett sådant exempel. Sedan 1976 har vi visserligen totalt fått flera sysselsatta. Det kan också bero på att det i många fall är fråga om deltidssysselsättningar. Men arbetsmarknadssituationen är betydligt svårare i Värmland än i övriga län. Vi har inte kommit över krisen. Detta måste konstateras. Mycket har gjorts från samhällets sida. Vi har genom Värmlandsdelegationen fört fram många krav och förslag till regeringen. Regeringen har också i många fall ställt upp för att stödja Värmland. Men länets kris är fortfarande svår, och vi ligger mycket illa till. Vi har en utflyttning och en befolkningsminskning. Ungdomarna flyttar — de har inga jobb. Minskningen utgjorde 282 personer under de tre första veckorna i år. Vi har en snedvriden åldersfördelning med många pensionärer i förhållande till arbetskvoten. Vi har sedan 1975 förlorat 7 500 arbetstillfällen i industrin. Många företag hotas av neddragningar och nedläggning. Elvy Nilsson har nämnt en hel del av dessa företag, och därför kan jag fatta mig kort. Vi har exempelvis Svenska Rayon AB i Älvenäs som har stora problem. Pripps i Torsby hotas av nedläggning. Vänerskog har problem med driften i Åmotfors och Deje. Uddeholm har problem i Hagfors.

Herr talman! Bertil Jonasson sade att det krävs verkliga åtgärder för att rädda Värmland. Jag vill då bara svara att det bästa sättet att rädda Värmland är att stödja det förslag som vi för fram i den socialdemokratiska sysselsättningsmotionen. Det behövs faktiskt bara att en av de borgerliga Värmlandskamraterna röstar på den motionen för att förslaget skall gå igenom i kammaren. Jag hoppas att Bertil Jonasson själv ställer upp, även om han inte får de andra kamraterna med på det här. De förslagen från oss kommer inte bara att innebära ökad sysselsättning utan också att vi, när det gäller landstingsavsnittet, får en tidigareläggning av vård inom långvården. inte minst i min egen kommun Sunne, i Årjäng och på andra platser. Jag hoppas alltså att Bertil Jonasson ställer upp bakom de här förslagen när den dagen kommer då vi här i kammaren skall besluta om motionen.
Herr talman! Jag tror jag vågar påstå att ingenting har mera effektivt kunnat verifiera behovet av ett handlingsprogram för skogsnäringen än den utveckling vi har haft inom skogsnäringen under de senaste åren. Vi hade påbörjat arbetet med ett sådant handlingsprogram och vi krävde att de borgerliga regeringarna skulle fullfölja det, men de har bara skjutit ifrån sig ansvaret och sagt att näringen kan klara detta själv. Vi har emellertid kunnat konstatera att det har näringen inte gjort. Vi behöver alltså ett handlingsprogram, där samhället i samverkan med stat och löntagare tar sitt ansvar för hur vi handlar i en situation när vi långsiktigt ser att vi har brist på skogsråvara. Det är, som Bertil Jonasson säger, viktigt att vi vet hur vi långsiktigt kan avverka skogen. Risken i dag är att de som är lojala och förstår att de måste förse skogsindustrin med råvara har överavverkat, medan andra grupper icke har avverkat i rimlig omfattning. Att de här förhållandena föreligger — och det är icke beroende av att det inte har varit lönsamt att avverka — verifieras i sin tur bäst av hur såväl LRF:s ordförande som direktören i Skogsägareföreningarnas riksförbund för ett år sedan uppmanade skogsägarna att inse sin skyldighet att avverka skog i rimlig omfattning. Ingen regering, oberoende av politisk inställning, kan avstå från att ingripa, om vi inte får en rimlig avverkning. Ingen kan resonera bort att vi har haft en orimligt låg avverkningsgrad i vissa skogsägargrupper. Och eftersom vår situation är den att vi har ont om skogsråvara framöver och att vi redan nu har obalans i förhållandet mellan vår industrikapacitet och tillgången på skogsråvara, räcker det inte med att, som Bertil Jonasson säger, flertalet skogsägare sköter sig. Det är visserligen i och för sig bra och riktigt, men vi har inte råd att låta ett icke obetydligt antal missköta sig i det här avseendet. Sådant är läget. Det var därför som vi begärde att regeringen skulle se till att vi fick en möjlighet att ålägga dem som varken Bertil Jonasson eller jag vill försvara att sköta sin skog så att vi kan få den mängd råvara till vår industri som vi behöver för att trygga de arbetstillfällen som vi båda två är så angelägna att slå vakt om.
Herr talman! Elvy Nilsson säger att det bästa sättet att göra någonting för Värmland är att rösta på de socialdemokratiska förslagen. Jag skulle naturligtvis kunna vända på det och säga tvärtom. Men jag tror inte att det berikar den här debatten särskilt mycket, om vi går in på dessa frågor nu. Vi får väl ta de debatterna vartefter dessa frågor kommer upp. Om det blir en blockröstning är det givet att situationen kan bli den som Elvy Nilsson har tänkt sig. Det kan väl vem som helst räkna ut. Men vad som är väsentligt är att åtgärder i förbättrande syfte kommer till stånd i Värmland. Diskussionen om hur vi skall nå dithän får vi ta från fall till fall. Sedan några ord till Svante Lundkvist. Han säger att det behövs ett handlingsprogram. Ja, man kan ha många synpunkter på detta. Men vi har ju fått en ny skogsvårdslag som vi från alla partier, vad jag kan förstå, räknar med skall bli effektiv i skogsvårdande syfte. Genom den lagen skall man kunna sätta in åtgärder i de fall där det t.ex. är fråga om ren vanskötsel. Jag tror att det är viktigt att vi i första hand försöker ta itu med dem som inte sköter skogen. Sedan får vi se hur det faller ut. Det kan inte vara en riktig väg att genom vissa regleringar och andra åtgärder göra det besvärligt för dem som avverkar på ett riktigt sätt och sköter sin skog. Jag menar att med hänsyn till situationen är det stimulansåtgärder som behöver sättas in på ett lämpligt sätt. Det är på den vägen vi skall pröva oss fram, och vi skall väl försöka hjälpas åt att få fram sådana lämpliga åtgärder.
Herr talman! Den socialdemokratiska motionen innehåller en rad konkreta förslag inte minst när det gäller den ekonomiska sidan som innebär direkta åtgärder och direkta förslag till satsningar i Värmland. Det är det som är skillnaden gentemot den borgerliga motionen.
Herr talman! Jag kan lugna Bertil Jonasson med att de förslag som vi har lagt fram och som syftar till att göra det möjligt att ålägga dem som icke sköter sin skog att göra det icke drabbar de skötsamma. Vi har faktiskt skickat över förslag till både industriministern och jordbruksministern med sådana kriterier. På den punkten behöver Bertil Jonasson sålunda inte känna någon oro. Med skogsvårdslagens hjälp klarar vi inte en ordentlig virkesförsörjning i den mera planerade hushållning som vi kommer att vara i behov av för att garantera att också de industrier som ligger i de mest utsatta områdena skall få sin råvara. Man måste bl.a. tillgripa sådana åtgärder som vi socialdemokrater har föreslagit: obligatoriska skogsvårdsplaner, långsiktiga virkesavtal och möjligheter att säkra virkestillgången i första hand till industrier som ligger i bygder som är ömtåliga ur sysselsättningssynpunkt och där nedläggningar annars skulle hota.
Herr talman! Elvy Nilsson säger att den socialdemokratiska motionen innehåller en hel rad konkreta förslag till åtgärder. Uppräkningen av åtgärder är mycket längre i den motionen — det är helt klart. Men resultatet behöver inte gå efter en motions storlek eller dess många uppräkningar. I vår motions första yrkande har vi föreslagit att regeringen får extra bemyndigande för åtgärder i Värmland. Vårt förslag om att ge regeringen möjligheter till speciella kraftåtgärder, där sådana behövs, kan vara hur övergripande som helst och ge vilka möjligheter som helst i de konkreta fall som kan bli aktuella. Detta är väl själva kontentan. Jag tror inte att detta förslag är sämre, ty vi kan inte i förväg, hur vi än bär oss åt, räkna med alla tänkbara situationer som kan komma. Till sist vill jag bara säga några ord till Svante Lundkvist med anledning av hans uttalande att socialdemokraternas åtgärder inte drabbar de skötsamma. Allt vad planer, uppgiftslämnande och sådant heter irriterar människorna, varför man inte i onödan bör belasta dem med sådant. Skogsvårdslagen skall ju nu börja tillämpas och vi får se vad den kan betyda. Jag hoppas att den i detta fall kommer att bli effektiv. Hur vi än jobbar med planer, anmälningar och sådant får vi inte mera skogsråvara. En sådan uppstår inte genom omfattande pappersexercis.

Herr talman! I dagens långa debatt har flera av talarna, enligt min mening med all rätt, konstaterat att den offentliga sektorns snabba tillväxt är ett större hot mot vår samhällsekonomi än någonsin tidigare. Skall vi komma ifrån vårt stora underskott i bytesbalansen, och härom är vi alla överens, finns det bara ett sätt, och det är att öka produktionen för att kunna exportera mera och för att kunna möta konkurrensen från importvaror. Därvidlag är den offentliga sektorn inte till mycken hjälp. Vi kan inte få några valutainkomster av våra sociala förmåner, barnbidrag, skolmåltider och alla andra i och för sig mycket välmotiverade sociala åtgärder. Men underskottet i vår bytesbalans måste minska. Vi måste producera för att kunna importera olja och andra nödvändiga varor. Proportionerna mellan den offentliga sektorn och den valutainbringande sektorn måste ändras. Det är därför glädjande att kunna konstatera att regeringen nu målmedvetet inriktar sig på ett sparande när det gäller de offentliga utgifterna, ett sparande som främst skall åstadkommas genom rationaliseringar och som inte innebär några försämringar för de svagaste grupperna i samhället. Tyvärr förefaller det, herr talman, som om återhållsamheten inte är lika stor på det kommunala planet. Jag är fullt medveten om att riksdagen ålagt kommunerna betydande utgifter, men när man läser i dagspressen finner man att ambitionerna på det kommunala planet ibland är orimligt högt ställda. Det är inte här ovanligt att kommunerna söker utföra vissa arbeten, städning och fönsterputsning är bara ett par exempel, i egen regi i stället för att lägga ut uppdragen på entreprenad. Erfarenheterna har nämligen visat att många arbeten i kommunernas egen regi blir betydligt dyrare än om de läggs ut på enskild entreprenad, där flera olika företagare får konkurrera om priset. Sådana ambitioner att sköta allt i egen regi driver upp kommunalskatterna ytterligare, och det är inte så bra. Det är ofta de små företagen som blir lidande när kommunerna skall driva verksamhet i egen regi. Men det finns också andra orsaker till att de små företagen just nu känner sig särskilt illa klämda. Jag syftar då på ränteläget. Att en anpassning till den internationella räntenivån var nödvändig för Sverige skall inte förnekas. Men denna åtstramning har drabbat den mindre och medelstora företagsamheten hårt. På ungefär ett halvt års tid har räntekostnaderna för företagen höjts med ca 50 96. Som motivering för räntehöjningarna har det sagts att man vill stimulera de exporterande storföretagen att ta hem sina exportinkomster så snabbt som möjligt i stället för att låta dem stå kvar mot högre ränta utomlands. Småföretagen är endast i undantagsfall exporterande men måste trots detta fullt ut bära bördan av de åtgärder som närmast har riktat sig mot de stora. För storföretag med redovisade nettovinster slår en räntehöjning på 1 96 igenom med endast 0,4 26, eftersom företagens skattekostnader minskar med resten. Den mindre företagsamheten kan emellertid endast i undantagsfall redovisa vinster och får därför helt bära effekten av räntehöjningarna, samtidigt som självfinansieringsoch konsolideringsförmågan minskar. De drabbas också särskilt hårt av att räntan på checkkrediterna, som är en nödvändighet för alla småföretag, har höjts med 1 96 extra. Småföretagarna har heller inte några möjligheter att gå ut på den långa kreditmarknaden utan måste inrikta sig på den kortare och dyrare marknaden. Till detta kommer att de höjda kassakvotsoch likviditetskvotsbestämmelserna för bankerna tunnat ut kreditmöjligheterna. Allt detta gör att investeringarna inom denna del av vårt näringsliv kommer i farozonen. Om man inte har mycket stora förväntningar på lönsamheten — och vem har det i dessa dagar? — drar man sig för investeringar med nuvarande höga ränteläge. Jag har inget recept på hur man skall motverka dessa negativa verkningar för småföretagare av räntehöjningar. Jag vill endast konstatera faktum, att det är de små och svaga företagen och att det är nyföretagandet som drabbas hårdast. Räntehöjningarna har utan tvivel haft vissa psykologiska skadeverkningar när det gäller investeringsviljan. Men det finns också andra faktorer som medför psykologiska skador. Jag syftar då på debatten om kollektiva löntagarfonder som skulle lägga beslag på en stor del av företagens vinster till förmån för något stort, grått kollektiv. Denna debatt skapar oro inte bara bland företagarna utan också hos de sparare som normalt tillgodoser näringslivet med riskvilligt kapital. Dess bättre har denna debatt nyanserats en hel del på senare tid, och olika alternativ har framförts. Det talas i dessa dagar bl.a. om regionala fonder. Jag tror att det ligger en del i den tankegången, därför att det skulle minska riskerna för att vissa regioner dräneras på pengar till förmån för andra regioner. Skall det emellertid vara någon annan mening med dessa fonder än att öka fackföreningarnas makt måste nytt riskvilligt kapital tillföras marknaden genom ett individuellt sparande med möjligheter för de sparande att senare få ta ut det man sparat. Från företagarnas sida har man i princip ingenting emot ett vidgat meddelägarskap i företagen men — jag vill än en gång understryka detta — endast under förutsättning av individuell anknytning som ej leder till ett överförande av ägandet från människorna till en politiskt anknuten fackorganisation. Många sinsemellan konkurrerande fonder skulle också hindra en maktkoncentration av den art som de flesta människor med all rätt fruktar. Makten får inte tvångsvis överföras från enskilda människor till politiskt uppbundna organisationer. Herr talman! Näringslivet oroas också av energifrågorna. och det har med skärpa slagits fast i debatten åtskilliga gånger här i dag. För ett högteknologiskt samhälle som Sverige är det nödvändigt med tillräcklig tillgång till energi och naturligtvis så billig energi som möjligt. Detta är nödvändigt om vi skall kunna öka produktiviteten och därmed också vår konkurrenskraft. Vi vet inte om och när oljetillgångarna minskar drastiskt, och priserna på de kvantiteter vi kan få in stiger som bekant med raketfart. Kärnfrågan i debatten är att vi helt enkelt inte snabbt kan minska vårt oljeberoende. Tillgången på olja kan vi inte göra något åt — de avgörande besluten fattas inte i vårt land utan av ayatollor och schejker i den just nu oroligaste delen av världen. Luftiga drömmar om kol, biomassa, vågkraft, vindkraft, solenergi osv. kan förmodligen inte i tillräcklig grad förverkligas under detta århundrade. En utbyggnad av vattenkraften ger oss endast ganska marginella tillskott, till priset av oersättliga naturoch miljövärden. Vi måste så snart som möjligt minska vårt stora oljeberoende, inte bara av ekonomiska skäl utan också av m skäl. Jag kan i det här sammanhanget nämna att länsstyrelsen i mitt hemlän, Kronobergs län, i en rapport om den fysiska riksplaneringen i december i fjol har pekat på hur försurningen -— till stor del orsakad av oljan — håller på att bli detta århundrades största miljökatastrof. Om utvecklingen får fortsätta kan redan på något tiotal år 70 Ze av vårt läns sjöareal vara förstörd och stora skador orsakas på mark, skog, djurliv och kanske också grundvattnet, vilket är utomordentligt allvarligt. I södra och västra Sverige kommer huvudparten av försurningen utifrån, men vi exporterar själva ungefär lika mycket som vi importerar, och det är det hemska i den här affären. Skall vi ha någon framgång i våra försök att påverka regeringarna utomlands i riktning mot bättre rening av utsläppen, måste vi naturligtvis själva föregå med gott exempel. I Kronobergs län drabbas vi av ett par inhemska försurningskällor, exempelvis oljekraftverket i Karlshamn, som skickar ut ungefär 6 000 ton svavel per år vid drift av ett av de tre aggregaten, dvs. mer än alla hushåll och industrier i Kronobergs län tillsammantagna. Också Pilkingtons i Halmstad släpper ut stora mängder svavel, men dessa är begränsade till 750 ton om året. Pilkingtons vill emellertid nu ytterligare öka sina utsläpp. Jag hade i höstas tillfälle att ställa en interpellation till jordbruksministern om denna allvarliga fråga. Glädjande nog har nu länsstyrelserna både i Kronobergs län och i Hallands län gått emot koncessionsnämndens beslut i ärendet. Herr talman! Det talas nu mycket om sådana alternativa energikällor som torv, kol, vindkraft och även energiskog. Men innan sådana tas i bruk måste man också noga undersöka konsekvenserna. Kanske kan ultraljud från vindkraftverk orsaka skador på djur och människor, kanske kan odlingen av energiskog suga upp för mycket vatten ur marken och förändra det lokala klimatet, kanske kan användning av torv medföra spridning av tungmetaller genom luften. Förgiftningarna från kol och olja smög sig på oss därför att vi inte var uppmärksamma på farorna. Vi får inte upprepa det misstaget — vi har inte råd med det. Vi måste noga undersöka vilka negativa biverkningar nya energislag kan föra med sig för vår miljö och för människorna. Vi får inte än en gång när det gäller energifrågorna handla först och sedan tänka och forska.

Herr talman! Utvecklingen i Västmanlands län under tiden efter 1945 kännetecknas av en kraftig expansionsperiod, bl.a. befolkningsmässigt, fram till 1970. I genomsnitt uppgick befolkningsökningen till 3 000 invånare per år. Omkring 1970 skedde ett kraftigt trendbrott. Under 1970-talet har folkmängden minskat med i runt tal 3 000 invånare. Bakom denna minskning döljs en nettoflyttningsförlust på 10 000 personer. Orsaken till denna stora nettoflyttningsförlust är den obalans på arbetsmarknaden som uppkom när industrisektorn upphörde att expandera sysselsättningsmässigt. Under 1970-talet har en minskning av industrisysselsättningen noterats. Den stora inflyttningen under tidigare år resulterade i en ung befolkning, som i sin tur gav upphov till betydande tillskott på arbetsmarknaden av ungdomar men också av kvinnor som sökte sig ut på arbetsmarknaden sedan deras barn vuxit upp. Som konsekvens av den kvarstående obalansen kan konstateras att länet nu har drygt 3 000 arbetssökande tillgängliga för omedelbar placering, omkring 2 400 personer i beredskapsarbete och omkring 2 000 personer i arbetsmarknadsutbildning. Länets stålindustri, som på resp. ort är helt avgörande för sysselsättningen, har drabbats av betydande problem under 1970-talet. Sammantaget har sysselsättningen inom stålindustrin minskat med drygt 1 000 personer. Såväl Fagersta AB, Surahammars Bruks AB, Halstahammars AB som gjuteriföretaget Kohlswa Jernverk har haft en ogynnsam utveckling. Särskilt under senaste lågkonjunkturen uppvisade man lågt kapacitetsutnyttjande och helt otillfredsställande ekonomiska resultat. Den konjunkturförbättring som inträtt under 1978 och 1979 har för Fagersta, Hallstahammar och Kolsva inneburit att man lyckats åstadkomma blygsamma positiva resultat, medan verksamheten inom Surahammars Bruks AB fortfarande ger stora förluster. Det sistnämnda företaget är nu beroende av koncernbidrag från moderbolaget ASEA. Ett stort problem inför en konjunkturavmattning är att stålindustriföretagens ekonomiska soliditet försvagats kraftigt. Deras förmåga att klara nya förlustår är därmed i varierande grad reducerad. Som jag tidigare nämnt är en av orsakerna till den dåliga utvecklingen bristande kapacitetsutnyttjanden. Detta är särskilt påtagligt för Surahammars Bruks AB, där särskilt de nästan nya anläggningarna bestående av hytta i Norberg och stålverk i Surahammar uppvisar ett otillfredsställande kapacitetsutnyttjande. I sin utvärdering 1977 av stålindustrins framtida utveckling framhöll länsstyrelsen i Västmanlands län ”att det är mycket angeläget att möjligheterna till ett högre utnyttjande av de moderna anläggningarna i Spännarhyttan och Surahammar klarläggs. Inga nyinveste ringar i malmbaserad specialstålsmetallurgi bör ske i Sverige förrän ledig kapacitet i dessa anläggningar utnyttjas helt.” Några nya anläggningar för malmbaserad specialstålsmetallurgi har heller inte tillkommit. Tvärtom har ett antal hyttor lagts ner. Någon samverkan mellan berörda företag och Surahammars Bruks AB har dock inte kunnat åstadkommas. I stället har dessa företag gjort investeringar i utbyggnad av skrotbaserad metallurgi. Under 1978 och 1979 har hyttan i Norberg kunnat utnyttjas på ett någorlunda hyggligt sätt, men sedan SKF-Steel i Hofors från årsskiftet övergått till en annan råjärnsförsörjning har kapacitetsutnyttjandet ånyo sjunkit till en alltför låg nivå. Resultatet av detta är nu att verksamheten vid Spännarhyttan liksom vid stålverket i Surahammar allvarligt hotas. I detta läge är det mycket angeläget att en eventuell möjlighet till samverkan mellan Surahammars Bruks AB och Boxholms AB, som f.n. diskuteras, underlättas genom statlig medverkan. Om pågående överläggningar visar att samverkan kan ske på företagsekonomiskt godtagbara förutsättningar, bör statlig finansiell medverkan komma till stånd för de nödvändiga investeringar som då bör genomföras på berörda orter. Vad gäller Fagersta AB torde verksamheten inom den rostfria sektorn och bergborrdivisionen ha goda framtidsutsikter, medan däremot kolstålsektorn, som sysselsätter omkring 800 personer, är ett betydande problem. För denna verksamhet har företaget, trots konjunkturförbättringen 1978-1979 och vissa satsningar för att åstadkomma resultatförbättring, inte lyckats uppnå ett godtagbart resultat. Företaget har nu startat en utredning om kolstålsektorns framtid. Resultatet av denna utredning måste bli föremål för särskild uppmärksamhet från statens sida, inte minst med hänsyn till det stora antal personer 'som är sysselsatta i sektorn. Hallstahammars AB tillhör som bekant de mindre handelsstålverken i landet. Bl. a. genom det tilloch frånintresse som visats från statens sida vad gäller de mindre handelsstålverken men också till följd av interna ledningsproblem har något klarläggande om företagets framtid ännu inte kunnat ske. I samband med handläggningen av miljöskyddsärenden har företaget nu meddelat att man inom den närmaste tiden skall starta en allsidig utredning om företagets framtida verksamhetsinriktning, investeringsbehov m.m. Detta är ett framsteg, men företaget är också beroende av agerande från statens sida i handelsstålssektorn och av de åtgärder som vidtas inom SSAB. Kohlswa Jernverk är landets största stålgjuteri. Man har liksom övriga företag inom stålgjuteribranschen haft problem med lågt kapacitetsutnyttjande. Omstruktureringarna inom branschen har av olika skäl gått långsamt, och detta har resulterat i att gjuteriverksamheten i Kolsva, som bedrivs med modern utrustning, inte givit önskvärd resultatförbättring. Utvecklingen inom stålgjuteribranschen måste ägnas fortsatt uppmärksamhet. I det socialdemokratiska partiets stålmotion ställs konkreta förslag avseende åtgärder för såväl specialstålindustrin som stålgjuterierna och de mindre handelsstålverken. Jag vill med mitt inlägg stryka under det angelägna i att vi snabbt kommer till handling, för här brådskar det verkligen när det gäller offensiva insatser. Vi som bor inom bruksorterna upplever i dag en stor oro. Det är därför nödvändigt att kraftfulla och samfällda åtgärder sätts in för att behålla den svenska stålindustrins konkurrenskraft. För vad det egentligen handlar om är tiotusentals människor och deras familjers försörjning. Det handlar om att slå vakt om samhällen där människor i dag lever och trivs. Våra bruksorter får inte slås ut. Jag vill fortsätta min beskrivning av näringslivet i Västmanlands län med att poängtera i vilken ovanligt hög grad länets näringsliv är beroende av utvecklingen inom energiområdet. Inte minst utvecklingen vid Asea-Atom — men även utvecklingen vid ASEA — kommer att bli starkt beroende av utformningen av landets energipolitik. För verksamheten vid dessa och andra företag som levererar utrustning till den energiproducerande industrin är det angeläget att landets energipolitik läggs fast snarast efter folkomröstningen i kärnkraftsfrågan i mars. Särskilt angeläget är det att Asea-Atoms framtida roll och uppgifter fastställs. Som bekant är ASEA också mycket stor leverantör av industriutrustning. De senaste årens utveckling vad gäller industriinvesteringar har därför också påverkat ASEA i dämpande riktning. Det är givetvis en mycket angelägen uppgift för landet i dess helhet att större investeringsaktivitet kan uppnås i industrin, men det har också stor betydelse för ASEA:s utveckling. En annan sektor inom näringslivet som är starkt beroende av vad som händer inom energiområdet är bilindustrin. Utöver de företagsenheter som tillhör Volvo levererar den västmanländska industrin i betydande omfattning komponenter till bilindustrin. Förändringar i bilproduktionen får därför snabbt återverkningar i länet. Genom rikdagens beslut kommer verksamheten vid F 1 i Västerås att läggas ner den 1 juli 1983. Fram till denna tidpunkt försvinner därmed omkring 400 arbetstillfällen. I enlighet med regeringens uppdrag har länsstyrelsen tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall följa utvecklingen och försöka utarbeta förslag till åtgärder som syftar till att lindra effekterna av förändringen. För denna verksamhet är utredningsgruppen i behov av att staten tillskjuter utredningsanslag. Medelsbehovet är av måttlig omfattning, men det är angeläget att resurser ställs till arbetsgruppens disposition. I sitt yttrande i september 1979 över pilotutbildningsutredningens betänkande har länsstyrelsen i Västmanlands län anfört en rad starkt sakliga skäl för att lokalisera trafikflygarskolan till Hässlö i Västerås med hänsyn till de lokaliseringsmässiga förutsättningarna med också med hänsyn till behovet av att lokalisera ny verksamhet till Västerås som ersättning för flygflottiljen, som skall avvecklas. Samtliga riksdagsledamöter från Västmanlands län delar länsstyrelsens bedömningar, vilket bl.a. en gemensam motion till innevarande riksmöte ger uttryck för. Jag förutsätter att såväl länsstyrelsens synpunkter som den västmanländska motionen beaktas vid den fortsatta behandlingen av frågan. I fråga om övriga åtgärder som syftar till att medverka till en positiv utveckling inom länets näringsliv är inplaceringen av kommuner i stödområden samt verksamheten inom utvecklingsfonden av stor betydelse. Med hänsyn till näringslivets sammansättning och kravet på ett tillräckligt befolkningsunderlag för fullgod regional service är det angeläget att vissa av vårt läns kommuner erhåller förstärkta stödmöjligheter. Framför allt gäller detta Fagerstaregionen som med kommunerna Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg utgör en av landets svagaste A-regioner. I flera avseenden har Fagerstaregionen problem som är likartade dem som finns i kommuner som efter riksdagsbeslut inplacerats i stödområdena 4 och 5, varför en omprövning av Fagerstaregionens inplacering i stödområde är av största betydelse. När det sedan gäller resurserna inom utvecklingsfonden för Västmanlands län, så är dessa fortfarande av rätt liten omfattning i förhållande till jämförbara län.

Herr talman! Det högindustrialiserade Västmanlands län har — och står inför — allvarliga problem. Vi är också fullt medvetna om att vi har många av problemen gemensamt med övriga delar av vårt land. Vad som krävs i dagens situation är en handlingskraftig regering som vill och har förmåga att ta tag i problemen och att medverka till att vårt land åter blir en expansiv industrination.

Fru talman! Jag har att meddela att jag på grund av resor inte är i tillfälle att inom föreskriven tid besvara interpellationen av Lena Hjelm-Wallén om förverkligande av SIA-skolan. Jag avser att besvara interpellationen den 11 februari.

Fru talman! Torsten Karlsson har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ som syftar till att anställningsformerna för elever i inbyggd utbildning klarläggs. Frågan om elevernas anställningsform vid genomgång av inbyggd utbildning i gymnasieskolan regleras f. n. genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Bl. a. har Svenska metallindustriarbetareförbundet tecknat sådana avtal med sina motparter. Inom vissa branscher saknas däremot sådana avtal. Jag vill erinra om att regeringen i budgetpropositionen för budgetåret 1980/81 föreslagit åtgärder i syfte att bättre kunna utnyttja de samlade utbildningsresurserna i skola och företag. Därigenom bör fler elever kunna få en breddad utbildning och erfarenhet från arbetslivet redan under utbildningstiden. Eleverna får viss tid av sin utbildning förlagd till företag eller institution och viss tid förlagd till skolans lokaler. För att ge eleven tillräcklig bredd i utbildningen kan flera företag behöva utnyttjas. Förslaget innehåller vidare bl.a. väsentligt ökade krav på den företagsförlagda utbildningen i samband med att statsbidraget höjs. Samtidigt förstärks skolans resurser för tillsyn och uppföljning. Jag vill med detta stryka under att verksamheten i såväl skola som företag ingår i en utbildning. De föreslagna förändringarna kan föranleda att träffade överenskommelser omprövas eller innebära förändrade förutsättningar när eventuella nya avtal skall slutas. Jag vill även erinra om att den av regeringen i oktober 1977 tillkallade anställningsskyddskommittén bl.a. arbetar med frågor rörande provanställning, praktikarbete och liknande anställningsformer. Inom regeringskansliet pågår f. n. ett arbete tillsammans med arbetsmarknadens parter för att utveckla nya former för gymnasial utbildning förlagd till företag och andra arbetsplatser. Frågan om elevernas arbetsrättsliga ställning under utbildningstiden torde även i det sammanhanget komma upp till behandling. Regeringen, som i likhet med frågeställaren finner att det är angeläget att elevernas arbetsrättsliga ställning under utbildningstiden klarläggs, har således uppmärksamheten riktad på problemet.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Britt Mogård för svaret. Anledningen till att jag har ställt denna fråga är det tillstånd som f. n. råder i Norrköping. Där har man inte kunnat sluta avtal på ett tillfredsställande sätt, utan man har för läsåret 1979/80 ett tillfälligt avtal. Och fr.o.m. läsåret 1980/81 råder ett avtalslöst förhållande. I nuvarande akuta läge finns det 93 elever i årskurs 1. Antalet utbildningsplatser vid skolan är 80. Slutsatsen blir att 13 elever, om de inte kan genomgå inbyggd utbildning, antingen får hänvisas till vakansplatser i andra kommuner eller också blir permitterade. Detta är naturligtvis ett mycket otillfredsställande förhållande. Det är ju samhället som skall garantera dessa ungdomar utbildning och utbildningsplatser. Det svar jag fått av Britt Mogård är för all del ganska fylligt, på så sätt att hon där redogör för allt som föreslås i budgetpropositionen och för de kommittéer som nu sitter och utreder. Men det är ju inte ett konkret svar på frågan: Vad skall hända i Norrköping och på många andra platser nu i höst om man inte på ett tillfredsställande sätt kan lösa dessa problem som branschföretagen och de fackliga organisationerna har? Därför ber jag att få ställa frågan ytterligare en gång till Britt Mogård: Hur tänker Britt Mogård agera när det gäller just detta problem?

273, och anförde: Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om det inte är motiverat att ompröva vårt bistånd till Vietnam. Motivet skulle vara uppgivna övergrepp mot människor som försökt fly Vietnam i båtar. De uppgifter Wiggo Komstedt nämner har inte kunnat bekräftas. Den svenska regeringen har dock med skärpa vänt sig både mot den politik i Vietnam som leder till att människor i hundratusental flyr sitt hemland och mot den vietnamesiska interventionen i Kampuchea. Denna vår uppfattning har självfallet också redovisats direkt för den vietnamesiska regeringen. Bedömningen av det svenska biståndssamarbetet med Vietnam liksom med andra nationer måste emellertid i första hand ske utifrån andra utgångspunkter. Denna bedömning har lett regeringen till slutsatsen att biståndssamarbetet skall fullföljas. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit en mindre minskning av biståndet till Vietnam i samband med att investeringarna i Bai Bang nu successivt minskar. Något ställningstagande till biståndets omfattning under påföljande budgetår har inte skett.

Fru talman! Vietnam har varit föremål för diskussion många gånger under de senare åren här i riksdagen. Anledningen har nästan alltid varit densamma: biståndet till Vietnam har ifrågasatts. Anledningen till att man ifrågasätter biståndet är olika former av angreppskrig mot andra länder och övergrepp mot oliktänkande i Vietnam. Det råder i dag inget tvivel om att svenska folkets biståndsbenägenhet är väldigt låg. Och den blir inte högre och bättre genom de rapporter som talar om på vilket sätt Vietnam exempelvis fortsätter angreppskrigen och fortsätter förföljelsen av sina landsmän. Våra biståndspengar till Vietnam skall gå till skolor, sjukhus och industriuppbyggnad. Men vilken garanti har utrikesministern för att dessa öronmärkta pengar verkligen kommer fram till de tilltänkta projekten? Vilken kontroll har Sverige på hjälparbetet? Korruptionen är mycket utbredd i Vietnam, och det finns all anledning att vara observant och ifrågasätta om vi använder den rätta kanalen. Nu finns det uppgifter från Norge, som är anledningen till min fråga och som på ett skrämmande sätt beskriver hur vietnamesiska patrullbåtar bara skjuter i sank flyktingbåtar och skjuter ihjäl dem som överlever och inte drunknar. Man frågar sig naturligtvis återigen: Är detta en nation som är berättigad till svenskt bistånd? Nu säger utrikesministern i sitt svar att uppgifterna inte har kunnat bekräftas. Jag skulle vilja råda utrikesministern att ta kontakt med den norska regeringen. Rapporterna kommer från Norge och från norska biståndsarbetare. Visserligen har rapporten hemligstämplats i Norge, men inom ramen för det nordiska samarbetet kanske utrikesministern av sin norske kollega kan få ytterligare information om vad som har hänt. Hur vill utrikesministern kommentera uppgiften om att det ligger ett 50-tal trålare i Haiphongs hamn som inte används för fiske utan som nu är bestyckade och används bl.a. för att jaga patrullbåtar? Jag vill än en gång fråga: Tänker inte utrikesministern ta initiativ till att den svenska regeringen verkligen omprövar sitt bistånd, i likhet med de tongångar som i dag framförs i Norge?
Fru talman! Det är riktigt som Wiggo Komstedt säger, att biståndet till Vietnam alltid har ifrågasatts, även innan de motiv fanns som Wiggo Komstedt nu åberopar, dvs. den vietnamesiska utrikespolitiken. Vietnam är ett av jordens fattigaste länder, och Sverige har länge och under bred politisk enighet ansett sig böra vara med och ge bistånd till Vietnam. Den nuvarande regeringen har nyligen prövat frågan och kommit fram till slutsatsen att biståndssamarbetet skall fullföljas. Samtidigt förbehåller vi oss självfallet rätten att kritisera den vietnamesiska utrikespolitiken. Vi förbehåller oss också rätten att kritisera den vietnamesiska inrikespolitiken i den utsträckning som vi menar att fundamentala mänskliga rättigheter inte respekteras. Men vi måste fortsätta att göra en distinktion mellan utrikespolitik och biståndspolitik. Gör vi inte det blir det kanske omöjligt att i längden bedriva biståndssamarbete med något land, eftersom utrikespolitiska förändringar kan ske ganska snabbt, medan biståndssamarbetet måste vara långsiktigt. Vad gäller frågan om garantier för vad pengarna används till vill jag påstå att vi har lika goda garantier för hur biståndspengar till Vietnam används som när det gäller övriga biståndsländer. För dem är dessa garantier också goda. Vi har en mycket intensiv uppföljning av biståndsgivningen till alla länder.

Fru talman! Utrikesministern gör en mycket konstig koppling genom att åberopa att Vietnam är ett av världens fattigaste länder. Men vad är det som egentligen berättigar ett av världens fattigaste länder till att angripa grannländer som inte på något sätt har hotat Vietnams säkerhet? Eller vad är det som, om landet är fattigt, berättigar till att förfölja oliktänkande med andra politiska uppfattningar än den som terrorregimen i Vietnam har? Debatten i går handlade väldigt mycket om risken för kärnvapenspridning i världen, och vi i vårt land skall på alla sätt bidra till att detta inte sker. Vi skallt.o.m. ompröva på vilket sätt vi skall bedriva energipolitik bara för att inte riskera detta. Men vi struntar tydligen ändå i på vilket sätt krigföringen i dag sker ute i världen, t.ex. mellan Vietnam och Kampuchea. Där finns inte samma oro, utan där är vi med och t.o.m. hjälper till, vågar jag påstå. Kampucheas flyktingar får i dag hjälp från Sverige, och det med all rätt. Dessa människor är på flykt undan den terrorregim i Vietnam som har ockuperat deras land. Men samtidigt fortsätter vi att lämna bistånd till Vietnam så att dessa angreppskrig kan fortsätta, och jag har mycket svårt att se någon konsekvens i det handlande som vi i dag bedriver. Vi borde kunna tala om att ett villkor för att ge bistånd är att landet i fråga inte anser sig ha råd att anfalla ett annat land. Det borde vara ett av de grundläggande kraven, och det hjälper naturligtvis inte, som utrikesministern påpekar, att tala om att vi ogillar det här landets agerande. Vi måste i annan handling visa vad vi verkligen tycker.
Fru talman! Först vill jag svara på frågan i det första inlägget av herr Komstedt, om vi inte borde ta kontakt med den norska regeringen för att få bekräftat om uppgifterna är riktiga eller inte. Det är självfallet precis det vi har gjort, och det är efter att ha gjort det som vi svarat så här i dag, nämligen att vi inte kan få uppgifterna bekräftade. Vad gäller den andra frågan som Wiggo Komstedt ställer — om vad som berättigar fattiga länder att invadera grannländer eller att inte garantera sina medborgare mänskliga frioch rättigheter — är svaret att ingenting berättigar länder att föra en sådan utoch inrikespolitik. Det är också det som är skälet till att vi med en sådan skärpa har kritiserat Vietnam i båda dessa avseenden, men biståndssamarbetet måste bedömas utifrån andra utgångspunkter. Detta är regeringens hållning. Sedan är det, fru talman, alldeles självklart — och detta har också framhållits för den vietnamesiska regeringen — att den politik som f.n. bedrivs i Vietnam i längden kan komma att allvarligt skada biståndsviljan i Sverige och få konsekvenser för våra möjligheter att över huvud taget lämna bistånd. Detta är också viktigt att säga både här i kammaren och till den vietnamesiska regeringen.
Fru talman! Att Norge inte har kunnat bekräfta uppgifterna beror naturligtvis delvis på den känsliga situation som råder i Norge efter den rapport som lämnats av de norska biståndsarbetarna och som nu har hemligstämplats av den norska regeringen. Det här tyder på att saken är allvarligare än man tidigare bedömt. Sedan vill jag fråga: Utifrån vilka utgångspunkter måste man bedöma hjälpverksamheten med tanke på vad som sker i ett land? Jag berörde tidigare frågan om man kan kontrollera en öronmärkning av pengar. Kan man göra detta kan man vända på det hela och säga, att om ett land anser sig ha råd att angripa ett annat land, borde väl landet i fråga i så fall ha bättre råd att självt sköta den nödvändiga industriella utbyggnaden och uppförandet av sjukhus, skolor m.m. Det är naturligtvis den totala summan pengar, oavsett varifrån de kommer och vart de går, som är det intressanta i sammanhanget. Vi vet ju inte om pengarna i stället går till krigföring — till att mörda människorna i Kampuchea.
Fru talman! Sverige bygger en pappersoch pappersmassefabrik i Vietnam-Bai Bang-projektet. Dessutom medverkar vi i uppförandet av två sjukhus. Enligt vår mening bör insatserna fullföljas, eftersom det kommer fattiga människor i Vietnam till del. Det vore en mycket oklok politik om regeringen följde Wiggo Komstedts förslag att nu, efter de stora insatser som redan har gjorts, avbryta samarbetet. Fru talman! F. ö. kan jag konstatera — som jag gjorde tidigare — att Wiggo Komstedt när det gäller åtskilliga av våra samarbetsländer på biståndsområdet alltid kan hitta skäl för regeringen att avbryta samarbetet. Det vore intressant om Wiggo Komstedt någon gång kunde uttala sig positivt om vad Sverige gör för fattiga länder.
Fru talman! Jag har även uttalat mig positivt och tillhör, herr utrikesminister, dem som försvarar vår biståndsverksamhet. Många gånger har jag också pekat på hur man kan kanalisera medlen, exempelvis genom att ge missionsfolket mer pengar, eftersom dessa människor har bättre erfarenhet än det statliga organ som i dag distribuerar medlen. Men det kan vi diskutera vid ett annat tillfälle. Utrikesministern sade att det vore oklokt, om regeringen följde mitt råd. Låt mig säga att det vore mycket oklokt, om regeringen fortsätter på den inslagna vägen. Då kommer det svenska folket ganska snart att revoltera mot all form av biståndsverksamhet, och det skulle vara olyckligt för vårt anseende i världen.

Fru talman! Helge Klöver har frågat industriministern om regeringen är beredd att ge inkomna dispensansökningar en positiv bedömning, så att investeringsbidraget får avsedd effekt. Enligt Helge Klöver riskerar annars åtskilliga företag, som drabbats av leveransförseningar, att gå miste om det investeringsbidrag de räknat med. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För att stimulera näringslivets investeringar i maskiner och andra inventarier införde man under hösten 1975 regler om investeringsavdrag och investeringsbidrag . För att avdrag bidrag även om leveransen har skett vid senare tidpunkt. Med synnerliga skäl avses enligt uttalanden i förarbetena att investeringen är av en betydande storleksordning och att den kan beräknas få en väsentlig stimulanseffekt. investeringsbidrag har varit att stimulera företagens investeringsverksamhet fram till utgången av år 1979. Även vid dispensgivningen måste givetvis detta konjunkturpolitiska syfte beaktas. För att en ansökan skall bifallas bör därför i princip fordras att dispensen utgör en förutsättning för att en investering, som påverkar sysselsättningen på önskvärt sätt, skall genomföras. Detta innebär i sin tur att dispens endast undantagsvis bör komma i fråga i de fall då det redan föreligger ett bindande avtal om investeringen när ansökan om dispens görs. Jag vill avslutningsvis framhålla för Helge Klöver att regeringen hittills har utnyttjat sin dispensbefogenhet mycket återhållsamt. Dispens på grund av leveransförsening har medgetts endast i några enstaka fall. Fråga har då varit om investeringar av betydande storleksordning och leveranser i början av januari 1980. Enligt min mening saknas det anledning att ändra denna restriktiva praxis.
Fru talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. Anledningen till min fråga är att det uppstått en del oro inom vissa verkstadsföretag i min hembygd, där man producerar ganska avancerade maskiner. Man har där haft besvär med att få yrkeskunnigt folk, och leveranserna har därför blivit försenade och inte kunnat ske före den 31 december. Det har förekommit hot om annullering, eftersom de företag som har beställt i vissa fall har kalkylerat med det här investeringsbidraget. Svaret kan tolkas negativt i vissa avseenden, men det sägs även att om ”synnerliga skäl” föreligger kan man ge dispens till företag. Om leverans sker vid senare tidpunkt skall det, sägs det, vara investeringar av ”betydande storleksordning”. Det är ett relativt begrepp. En order på ett par miljoner kronor kan för ett stort företag inte anses särskilt betydande, men för ett relativt litet verkstadsföretag kan en sådan order ha stor betydelse.

Man bör ta hänsyn till storleken hos de inblandade företagen och deras resp. omsättning när man gör de här dispensbedömningarna.
Fru talman! Vi väger samman olika hänsyn vid bedömningen i de fall vi har beslutat om. Men jag vill poängtera att en utgångspunkt ändå är, såsom framgår av mitt svar, att det skall vara leveranser som kunnat ske i början av januari och inte relativt sent under året. Det uppkommer alltid problem när man skall sätta punkt för en lagstiftning. Avsikten med reglerna var ju att de skulle gälla fram till utgången av 1979. Vi har alltså, i de fall där vi har medgett dispens, kunnat göra det bara om detta datum har överskridits med mycket kort tid.

Fru talman! Rune Ängström har frågat mig om det inte är en övergripande skyldighet för företagsledningarna i statliga företag att rätta sig efter de intentioner för företagandet som regering och riksdag anger. Eva Winther har frågat mig om det finns någon klart uttalad regionalpolitisk målsättning för företag som ingår i Statsföretagsgruppen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Rune Ångströms fråga är av stor principiell och praktisk betydelse, eftersom den rör de grundläggande principerna för statligt företagande. Vad Rune Ångström ytterst önskar få belyst är statsmakternas möjlighet att, generellt eller i ett enskilt fall, styra ett statsägt aktiebolags handlande. Jag vill därför inledningsvis slå fast att ett aktiebolag, oberoende av vem som äger det, är ett fristående rättssubjekt. Verksamheten regleras bl.a. av aktiebolagslagen vari anges t.ex. hur beslut skall fattas inom ett bolag. En stor del av lagens regler går ut på att skydda bolagets långivare och övriga fordringsägare. I ett aktiebolag finns tre beslutsorgan som är av intresse i detta sammanhang, nämligen bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Kompetensfördelningen mellan dessa organ kan kortfattat beskrivas på följande sätt. Bolagsstämman är det överordnade, i sista hand beslutande organet. Förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören, varvid verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen, medan ledningen och förvaltningen i övrigt tillkommer styrelsen. Styrelseledamöternas och verkställande direktörens ställning som förvaltande organ medför att de har förpliktelser inte bara mot bolaget utan även mot t.ex. borgenärer. Bestämmelser om bolagets verksamhet och verksamhetens syfte kan tas in i bolagsordningen, förutsatt att bestämmelserna inte strider mot aktiebolagslagen eller annan författning. Bolagsordningens föreskrifter är bindande för bolagets styrelse och andra företrädare för bolaget. Beslut om ändring i bolagsordningen fattas av bolagsstämman. Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Statens ägarinflytande gör sig sålunda normalt gällande genom bolagsstämman genom bl.a. val av styrelse och möjlighet att i bolagsordningen ta in särskilda bestämmelser om exempelvis målsättning för bolagets verksamhet, m.m. Statsmakterna kan vidare förbehålla sig ett mer långtgående inflytande över ett aktiebolags verksamhet genom att i samband med beslut om anslag uppställa villkor för användningen av lämnat kapitaltillskott. Vidare kan avtal ingås mellan staten och aktiebolaget. 1969:381) bl.a. beslöt att godkänna vad i propositionen anförts om målsättningen för bolaget. Statsföretag har i enlighet med nämnda proposition ett särskilt ansvar att, inom ramen för sin övergripande målsättning, nämligen expansion under lönsamhet, ta hänsyn till samhällsintresset vid val mellan olika produktionsoch lokaliseringsalternativ. Därutöver gäller att statsmakterna kan ställa speciella näringsoch regionalpolitiska krav på Statsföretags verksamhet. I propositionen angavs vidare att Statsföretag skulle ha skyldighet att lämna offert rörande kostnaderna för fullgörande av sådana speciella uppgifter i fråga om sysselsättning, försvarsberedskap m.m. som staten begär att bolaget skall fullfölja.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Det mest intressanta i detta var den del där industriministern säger att statsmakterna ”kan vidare förbehålla sig ett mer långtgående inflytande över ett aktiebolags verksamhet genom att i samband med beslut om anslag uppställa villkor för användningen av lämnat kapitaltillskott”. Det är just vad som skedde i det här fallet. Riksdag och regering har ställt särskilda medel till förfogande dels för att utveckla ett alternativ till produktionen, dels för att hålla i gång fabrikerna i Skellefteå, Norsjö och Lycksele, så att de anställda skulle få en verklig chans. Flera landsting ställde också upp och ville stötta de anställda vid f. d. Algots Nord genom att lägga ut beställningar, och en del landsting ändrade t.o.m. upphandlingsförordningen för att kunna göra det i laglig ordning. Men då inträffade det märkliga att de förfrågningar som gick ut från bl.a. landstingen hamnade hos moderbolaget Eiser, och större delen av orderna kom att produceras på andra ställen i landet. Gunnar Lund, som är utredare av möjligheterna för tekoindustrin i Västerbotten, f. d. Algots Nord, har sagt att man har måst avbryta utvecklingsarbetet två gånger därför att utomstående formgivare ansett att idéerna var deras. Formgivarna krävde ett avtal med Eiser innan de anställda i Algots Nord fick fortsätta med produktionen. Tyvärr svarade aldrig Eiserledningen på förfrågan om formgivningen. Nu hänger bl.a. 100 s.k. fryshusoveraller och tio modeller till en kraftverksoverall på sina galgar i Lycksele och Norsjö. Kunder, både inomoch utomlands, är intresserade av varorna, men så länge Eiser inte har utrett upphovsrätten till formgivningen kan ingenting göras. Ledningen för Eiser har ett flertal gånger ganska direkt och även indirekt sagt att tekoproduktionen i Västerbotten skall upphöra. De har också handlat i den riktningen. Vid fabriken i Lycksele finns det sedan en tid ingen ledare för företaget. När man ringer dit visar det sig att det är en sömmerska som svarar och som på eget initiativ har ställt sig i företagsledande ställning. Tydligare kan moderföretaget inte visa sin brist på intresse. Dålig information och dålig kontakt med de anställda, konsekvent agerande till nackdel för produktionen i Västerbotten och på senare tid ren likgiltighet har präglat Eisers ledning av fabrikerna vid f. d. Algots Nord. Utvecklingsfondens chef i Västerbotten, P. G. Hånell, har satt sig in i förhållandena vid f. d. Algots Nord, och hans ord är följande: ”Den politiska apparaten är överspelad av Eiser.” Det är en förkrossande dom. Min frågeställning kvarstår just med tanke på vad jag citerade från industriministerns svar: Finns det några praktiska möjligheter att med hänsyn till de särskilda villkoren för kapitaltillskottet till de f. d. anställda vid Algots Nord styra utvecklingen i företaget?

Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är ju ASSI-ledningens förslag att fr.o.m. den 1 juli 1980 övergå till s.k. treskift vid Lövholmens boardfabrik och planering av slutlig nedläggning av driften den 31 december 1980. F.n. sysselsätts ungefär 160 personer. Riksdagen uttalade i proposition 1978/79:112 regionalpolitiska mål, som sades vara att ge människor tillgång till arbete, service och en god miljö oavsett var de bor i landet. I regeringsförklaringen sägs att ett huvudmål för regeringen är att trygga rätten till arbete och förbättra den regionala balansen. Skälen för statlig verksamhet, som de angavs i proposition 1969:121, var — som också industriministern har sagt i sitt svar — bl.a. att det fanns behov av att stimulera sysselsättning och ekonomisk utveckling i vissa regioner.

Av det märks dock inte mycket i ASSI:s handlande när det gäller boardfabriken i Piteå. Industriministern säger i svaret att statsmakterna kan ställa speciella näringsoch regionalpolitiska krav på Statsföretags verksamhet. Jag skulle vilja fraga industriministern om det inte vore rimligt att de statliga företagen hade en regionalpolitisk målsättning för sitt handlande, eftersom det verkar som om man väldigt lätt glömmer bort de här synpunkterna, dvs. att företagen skall ta hänsyn till sysselsättning och problem i de områden där de verkar. Kanske behövs det en speciell målsättningsparagraf i det avseendet. Det är klart att också statliga företag måste drivas på ett företagsekonomiskt rimligt sätt, men i det här fallet handlar man enligt mitt sätt att se tvärtom. Man planerar nedläggning av en enhet som den senaste tioårsperioden gått med vinst, och man tänker satsa på en enhet som gått med förlust. Den regionalpolitiska målsättningen borde verkligen gälla i ett län som Norrbotten med en arbetslöshet som är högst i landet, ett län där närmare 20000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och där antalet lediga platser är relativt litet. Jag skulle vilja fråga industriministern hur vi kommer åt det här problemet. Bör vi formulera en speciell regionalpolitisk målsättningsparagraf för Statsföretag och dess dotterföretag?

Fru talman! Får jag först göra några allmänna kompletteringar till mitt svar. Statsföretag har beslutat att AB Eiser inom ramen för sina egna resurser och även efter offerttidens utgång skall behålla en viss tekoproduktion i Västerbotten. Det har varit en besvärlig avvägning. Som svar till Eva Winther vill jag då säga att om man ålägger Statsföretags dotterföretag vissa regionalpolitiska uppgifter, så får man se till att det inte går ut över andra produktionsenheter. När det gäller tekoproduktionen, som i så hög grad arbetar för hemmamarknaden och i ett pressat avsättningsläge, har problemen varit uppenbara, t.ex. även i Boråsregionen. Det är alltså fråga om olika hänsynstaganden och avvägningar. När det gäller de förslag till nya produkter som de anställda vid Eisers enheter i Lycksele och Skellefteå har presenterat och som Rune Ångström tagit upp är det riktigt att Eiser har beslutat om produktutveckling av sjukhuskläder i Lycksele och att det skall ske inom ramen för dotterbolaget Trivabs ordinarie produktutvecklingsarbete. Eiserledningen har uttryckt den förhoppningen att några av sjukhusplaggen efter ytterligare produktutveckling skall kunna avsättas på marknaden. Problemet med de förslag till arbetskläder som tagits fram av de anställda i Skellefteå har varit att man saknat upphovsrätten till dessa produkter. Det har gjort det omöjligt för Eiser att sälja produkterna, eftersom bolaget då hade kunnat riskera stora krav på skadestånd för brott mot lagen om upphovsrätt. Det löntagarägda företaget Norrkläder i Skellefteå förhandlar f. n. med upphovsmännen till svetsoch fryshusoveraller för att få produktionsrätten till plaggen. Jag tycker att man gjort en berömvärd insats i det företaget. Jag kommeri den proposition om Statsföretag som inom kort läggs på riksdagens bord att föreslå att man genom vissa arrangemang får 600 000 kr. för den fortsatta verksamheten.

Fru talman! Jag tackar industriministern för de ytterligare synpunkter han gett när det gäller ärendet angående f. d. Algots Nord i Västerbotten. Jag vill där bara än en gång slå fast att Eiser inte har handlat i enlighet med de intentioner som regering och riksdag har fastlagt. När det t.ex. gäller klargörandet av formgivningen har man inte agerat med kraft. Som utredaren Lund säger har det inte gått att få några besked från Eiser i sammanhanget. Här hänger plaggen och modellerna, och köpare finns. Men den juridiska frågan måste knäckas innan det kan bli någon försäljning. Det har gått lång tid, och ingenting har gjorts. Man kan ju inte heller anse att Eiserledningen handlar enligt regeringens och riksdagens intentioner när företaget i Lycksele blir utan företagsledare och man inte bryr sig om att tillsätta någon ny ledare för verksamheten. Det måste, för att använda ett understatement, kännas ganska underligt för de anställda att finna att de inte har någon som står i ledningen för företaget. Det måste med tanke på framtiden vara deprimerande för dem, När man går runt och talar med de anställda i företaget får man det klara intrycket att de anser att produktionen vid anläggningarna i Västerbotten är dömd att försvinna och att Eiserledningen inte lägger två strån i kors för att klara verksamheten där. Det är det starka omdöme som jag efter att ha haft tillfälle att sätta mig in i ärendet tyvärr måste ge beträffande Eisers agerande.

Fru talman! Jag tycker att det ligger en stor inkonsekvens i förhållandet att ägaren staten, dvs. riksdagen, lägger fast en regionalpolitisk målsättning som inte följs upp av ägarens företag, dvs. Statsföretag. Industriministern säger att företaget också skall ta hänsyn till produktion på andra orter. Men i det här speciella fallet har ju ASSI-ledningen sedan snart tre år tillbaka drivit den linjen att boardfabriken skall läggas ned, och man har också handlat därefter. Man har presenterat olika argument härför, som brist på lönsamhet och vidare överkapacitet på marknaden. Nu senast har man talat om att det är skogsråvarubrist. Men det underliga är att man tänker lägga ned den del av verksamheten som är lönsam och satsa på en olönsam del av rörelsen. Företagsamhet är inte något statiskt, utan produkter som tillverkas förändras och försvinner. Men Norrbotten måste få behålla de jobb det rör sig om. Kan det inte bli boardtillverkning måste det bli någon annan tillverkning, även om det enligt min mening är ett verkligt nederlag att en produkt vars framställning innebär en vidareförädling försvinner från länet. Vi brukar ju alltid tala om och försöker kämpa för att de råvaror vi har skall kunna vidareförädlas inom området. Nu måste de anställda också ha besked, för de har en orimlig arbetssituation med ständiga hot om driftsinskränkning och nedläggning. Det är en mycket tråkig och dyster arbetssituation. Jag menar att vi tydligare måste klargöra för företagen i Statsföretagsgruppen att vi har en regionalpolitisk målsättning för vårt land och att den bör gälla också för dem. Jag vill fråga om industriministern vill medverka till det och om vi möjligen behöver en regionalpolitisk målsättningsparagraf för Statsföretag.
Fru talman! Jag vili direkt säga till Eva Winther att en regionalpolitisk målsättningsparagraf väl inte i och för sig är nödvändig men att vi kanske behöver — och det kommer att ske i den proposition som riksdagen snart kommer att föreläggas — slå fast en klarare fördelning av Statsföretags allmänt företagsekonomiska uppgifter och de samhällsekonomiska och regionalpolitiska. De senare uppgifterna måste då samhället vara berett att betala Statsföretag för att fullgöra. När det gäller de konkreta exempel som här kommer upp till debatt, t.ex. ASSI:s boardfabrik i Piteå, vill jag säga att ASSI enligt min uppfattning har att kompensera regionen och orten för det bortfall av arbetstillfällen som en nedläggning av boardfabriken innebär. Vi har från industridepartementet utfärdat en uppmaning till svensk industri i övrigt att bidra aktivare än hittills till sysselsättningsutvecklingen i Norrbotten, och det gäller självfallet också de statliga företagen.
Fru talman! Jag skall be att få tacka för detta ytterligare förtydligande. Jag hoppas att det av den proposition som framläggs klarare kommer att framgå vilket regionalpolitiskt ansvar företagen i Statsföretagsgruppen har. Jag vill påpeka att det måste vara betydligt billigare att behålla arbetstillfällen på en ort än att skapa nya. Jag utgår från att vi kommer att få ha boardfabriken kvar.
Fru talman! Jag hann inte svara Rune Ångström i mitt förra inlägg. Beträffande Eiser är det naturligtvis lätt att avge omdömen om företagsledningens sätt att agera. Jag måste ändå i rättvisans namn konstatera att Eiser har bedrivit ett omfattande arbete — jag skulle t.o.m. vilja säga i vissa avseenden ett föredömligt arbete — för att skaffa alternativ sysselsättning. Detta måste rimligen krediteras Eiserledningen. Det är ju så att t.ex. tekoproduktionen i Kramfors har upphört. Men där har man bildat ett dotterbolag som tillverkar elektriska produkter. I Sollefteå kommer man att behålla sin tekoproduktion, och den ökas. I Lycksele har man bildat ett par tre dotterbolag, som sysslar med tillverkning av elektriska utrustningar. Det är också en intressant verksamhet liksom den verksamhet som bedrivs med att tillverka stoppmöbler i ett annat dotterbolag. På det sättet har man försökt kompensera de orter som drabbats av den tekokris som vi har haft och har här i landet med alternativ sysselsättning. Det är någonting som jag vill karakterisera som föredömligt.
Fru talman! Jag vill poängtera den stora skillnaden mellan det omdörie som industriministern här har avgett om Eisers agerande — han karakteriserar det som föredömligt — och mitt omdöme, som var raka motsatsen. Jag har haft tillfälle att på fältet, direkt vid de producerande företagen, konstatera hur Eiserledningen har agerat. Det finns all anledning att industriministern tittar närmare på det här ärendet. Då är jag nästan säker på att också hans omdöme kommer att bli ett annat.
Fru talman! Jag skall gärna villfara Rune Ångströms begäran och titta närmare på den här verksamheten vid tillfälle. Vad jag menar är att man skall vara aktsam med att utfärda tvärsäkra omdömen om ett företags verksamhet utan att beakta de strävanden som företaget ändå har gett uttryck för när det gällt att skaffa en alternativ sysselsättning inom områden där sysselsättningen inte går ut över andra regioner i vårt land. Eiserledningen har ju haft att göra denna avvägning. Jag är medveten om att man kanske inte på det sätt som hade varit önskvärt har tillgodosett de anställdas vid Skellefteåfabriken möjligheter att själva utveckla tekoproduktionen. I mitt förslag om anslag till detta arbetskooperativa företag ligger ju också ett erkännande av att denna fråga måste hanteras så, att de anställda känner sig delaktiga. Det får inte undanskymma det förhållandet att Eiserledningen har gjort en betydande insats för att skaffa alternativ produktion.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat utrikesministern om han tänker göra något för att förhindra att en polisman som har anställning vid viss stats ambassad också deltar i utredningsarbetet om flyktingar från samma stat. Frågan har överlämnats till mig. Jag förmodar att bakgrunden till Oswald Söderqvists fråga är en händelse år 1974 då en polisman från Stockholms polisdistrikt kommenderades som skyddsvakt åt Chiles ambassadör. När polismannen fick detta uppdrag, kopplades han bort från sin ordinarie tjänst på distriktets utlänningsrotel. Han har således inte samtidigt tjänstgjort som skyddsvakt och som polisman på utlänningsroteln. Det har självfallet inte som Oswald Söderqvist påstår varit fråga om någon ”anställning” vid ambassaden. Eftersom antalet skyddsuppdrag efter hand har stigit kraftigt, har det numera i Stockholm bildats en särskild grupp polismän som utför dessa uppdrag. Gruppen har inte med arbetet på utlänningsroteln att göra. Denna nya ordning synes väl ägnad att förebygga uppkomsten av en situation som den som avses med frågan. Det är därför inte aktuellt med någon åtgärd från min sida.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Frågan har överlämnats till justitieministern för besvarande, och Oswald Söderqvist har överlämnat åt mig att ta emot svaret, eftersom han är förhindrad att närvara här i dag. Nej, justitieministern, frågan gäller inte en händelse 1974. Nog kan det ibland ta ganska lång tid innan man reagerar i den mängd frågor som förekommer, men bakgrunden till frågan är en händelse som inträffade i december 1979. Justitieministern har uppenbarligen utgått från felaktiga förutsättningar, när han i svaret förnekar förekomsten av sådana förhållanden som frågan gäller. Våra källor är dels chilenska flyktingar, som vi har kontakter med, dels en tidningsartikel i december månad. Men också en annan mycket trovärdig källa, som jag inte kan nämna, intygar att den händelse som frågan syftar på har ägt rum. Det krävs alltså åtgärder för att komma till rätta med verksamheten vid den chilenska ambassaden. Vid upprepade tillfällen har det förekommit uppgifter om verksamhet där som står i strid med vår rättsuppfattning. I december 1979 besvarade utrikesministern en fråga om den registrering av politiska flyktingar som försiggår vid den chilenska ambassaden. Han sade då: ”Jag är medveten om de klagomål som riktats mot vissa delar av verksamheten vid Chiles ambassad. Utrikesdepartementet har kallat upp den chilenske beskickningschefen och fäst hans uppmärksamhet på saken. Vi här därvid framhållit att vi förväntar oss att ambassaden bedriver sin verksamhet på sådant sätt att den inte strider mot svensk lag och folkrättens regler.” Nu frågar jag justitieministern: Vilken grupp poliser är det som är väl skickad för just dessa uppdrag? Har denna fråga föranlett någon utredning? Jag förutsätter att den inte har utretts av justitieministern, eftersom han har utgått från fel fall. Då måste jag också fråga: Tänker justitieministern utreda frågan och komma tillbaka med ett svar som är anpassat till de verkliga händelserna?
Fru talman! Frågan gäller om polisman har haft anställning vid annan stats ambassad, Så har naturligtvis inte varit fallet. Vi tycks prata om två olika händelser, men i frågan ligger uppenbarligen något slags misstänkliggörande av enskilda polismäns verksamhet, och såvitt jag känner till finns det inte något fog härför. Det ifrågasätter vederbörande polismans tjänsteansvar och hederlighet, och enligt vad jag vet har ingen polisman i något konkret fall förfarit felaktigt. Det är naturligtvis en speciell grupp polismän som kommer i fråga för sådana här uppdrag, särskilt polismän med goda språkkunskaper. Jag har som sagt inget belägg för att det i konkreta fall har förfarits felaktigt, men jag kan förstå att flyktingar som kommer hit kan vara oroade — inte minst mot bakgrund av den erfarenhet de kan ha haft av polis i andra länder — om samma polismän dels fullgör uppdrag som skyddsvakter, dels tjänstgör vid utlänningsrotlarna. Bara det förhållandet gör att jag tycker det finns anledning att vara försiktig vid kommenderingar till sådana här uppdrag. Det är alltså inte lämpligt att en polisman ömsom fungerar som personlig skyddsvakt och ömsom handlägger asylärenden beträffande medborgare i samma stat. Att en polisman med språkkunskaper under skilda tillfällen i sin karriär kan komma att utöva båda dessa arbetsuppgifter finner jag däremot naturligt. En omedelbar övergång mellan de båda arbetsuppgifterna bör dock om möjligt undvikas.

Fru talman! Justitieministern säger att han inte känner till detta fall. Det är klart att han inte gör det, eftersom han inte undersökt eller brytt sig om denna fråga — kanske av tidsskäl, vad vet jag. Vi känner emellertid till detta förhållande. Till grund för våra påståenden har vi källor som vi har anledning att lita på. Om justitieministern vill veta mer på den punkten kan jag återkomma. Det finns alltså all anledning att utreda om det förekommer verksamhet av detta slag. Justitieministern säger här att det är väldigt olämpligt om något sådant skulle förekomma. Det kan ju naturligtvis vara så, att en polisman på dagen fungerar i en situation och på kvällen en annan. Det är något som man inte kan utesluta. Här vill jag återigen ställa frågan: Kommer justitieministern att utreda det här ärendet — vi har konkreta bevis för att händelserna verkligen har inträffat — eller kommer han inte att göra det? Det är dags att börja se efter vad som händer kring den chilenska ambassaden. När det gäller andra ambassader går det ibland väldigt snabbt att ingripa med häktning osv. Nu senast var det fråga om den polska ambassaden i Malmö, där något liknande hänt. I det fallet hade några tjänstemän vid ambassaden registrerat flyktingar. Då gick det snabbt att ingripa.

Fru talman! En aktuell och viktig fråga gäller sysselsättningen. Enighet råder om att alla som vill och kan arbeta skall ha rätt till ett arbete. Glädjande nog har sysselsättningstillfällena ökat betydligt, enligt uppgift med 85 000 under sista kvartalet 1979 jämfört med under fjärde kvartalet 1978. Men även om sysselsättningen ökat finns det fortfarande områden i vårt land som har stora problem. Jag tänker på mitt eget hemlän, Älvsborg. Sysselsättningen där har visserligen ökat, men fortfarande är det mycket svårt för ungdomar, kvinnor och arbetshandikappade att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att man verkligen sätter in kraftåtgärder för att dessa grupper också skall få ett arbete. Man kan tänka sig fortsatta möjligheter till beredskapsarbete för ungdomar. Därmed kan dessa få erforderlig arbetslivserfarenhet. Dessutom är det viktigt att möjligheter finns att skaffa sig en utbildning — såväl praktisk som teoretisk sådan — som svarar mot arbetsmarknadens krav. Tillfällen till praktik och lärlingsutbildning efterlyses ofta. Den försöksverksamhet inom gymnasieskolans ram som planeras för nästa budgetår med 3 000 platser kommer säkert att visa sig vara mycket värdefull. Älvsborgs län har under de senaste tio åren förlorat tiotusentals arbetstillfällen. Mot den bakgrunden är det angeläget att slå vakt om de arbetstillfällen som nu finns. I södra delen av länet, Sjuhäradsbygden, är oron inför framtiden mycket stor bland befolkningen. Jag vill här nämna ett par områden som ger anledning till oro: Firestones gummifabriker och tekoindustrin. Vid Firestone i Borås och Viskafors med ungefär 1 000 anställda hyser man i dessa dagar stark oro inför framtiden. Kommer produktionen att fortsätta vid fabrikerna eller blir det nedläggning? Frågan avgörs kanske redan i dag. Företaget grundades år 1890 och är Skandinaviens äldsta gummifabrik. 1969 startade verksamheten vid Boråsfabriken. Borås kommun hälsade detta med stor tillfredsställelse. Att få en litet tyngre industri till denna tekodominerade kommun var ytterst värdefullt. Både fabrikerna i Borås och fabrikerna i Viskafors uppvisar hög teknisk standard och god kapacitet. Företagets tekniska gummiprodukter och däck har sålts med framgäng. Svårigheterna har i stället varit att få fram produktionen i enlighet med försäljningsavdelningens behov. Nämnas bör att Sveriges behov av däck täcks till 70-80 96 av import, vilket är klart otillfredsställande ur beredskapssynpunkt. Firestone tillverkar också lastvagnsoch traktordäck, och det är verkligen värt att uppmärksamma med tanke på en eventuell avspärrning. Problemen är stora. Jag vet att industriministern, industridepartementet, regionala myndigheter och anställda har arbetat intensivt för att rädda företaget och trygga sysselsättningen. Jag vill här uttala den förhoppningen att det skall lyckas och att människorna som arbetar vid Firestones fabriker skall kunna känna trygghet inför framtiden. Regionen har helt enkelt inte råd att förlora fler arbetstillfällen. Jag menar att samhället har ett ansvar för sysselsättningen i alla regioner i landet. Det kan ske genom stöd för att trygga sysselsättning, men det kan också ske genom utlokalisering av statliga enheter till olika delar av landet. I Älvsborgs län finns mycket få statliga institutioner, och det vore synnerligen lämpligt att förlägga fler statliga verksamheter dit. Jag anser att först och främst bör nytillkommande och växande statliga verksamheter lokaliseras utanför Stockholm. Vidare tycker jag att även en del av beslutsfattandet borde kunna decentraliseras. Så vill jag nämna en annan grupp som har bekymmer, även om svårigheterna har minskat en del. Jag tänker på tekoindustrin. Södra delen av Älvsborgs län, Sjuhäradsbygden, har nästan hälften av landets tekoanställ da. Det är för denna region en livsnödvändighet att textilindustrin kan arbeta under lugna och trygga förhållanden. Denna industri måste få arbeta, planera och känna framtidstro. Det var också bakgrunden till det beslut som riksdagen tog 1978. Som jag ser det, måste vi slå vakt om de stödformer som finns. Det är nödvändigt att tekoindustrins konkurrenskraft förstärks. Det viktigaste är kanske inte stödområden och sådana gränsdragningar utan att sätta in stöd i de företag och på de orter där problemen finns, helt enkelt en probleminriktad stödinsats. Vidare menar jag att äldrestöd och beredskapsarbete måste finnas kvar. Det behövs också ökad satsning på utbildning, såväl grundutbildning som fortbildning, både i textilt och tekniskt kunnande. En YTH-linje i textil och konfektion borde förläggas till Borås. Det råder nämligen viss brist på yrkeskunnigt folk. Jag menar också att det behövs mer information och kunskap om textil och konfektion och mer samarbete mellan arbetsförmedling, skola och företag. Såväl praktik som lärlingsutbildning behövs, detta bl.a. för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Jag menar också att utvecklingsfonderna i länen har stor betydelse för att trygga utvecklingen. Och vad beträffar Älvsborgs län tycker jag att utvecklingsfonden borde få ökade anslag för att bygga upp ett hemtextilt centrum i Sjuhäradsbygden. Intresset och kunskaperna finns, och det skulle vara en bra satsning för regionen. Låt mig ta ett exempel. Älvsborgsdelegationen har lämnat 20 000 kr. till en kommun för att finansiera en förberedande studie om möjligheter att upprätta ett hemtextilt centrum. Det är bra. Det skulle från sysselsättningssynpunkt vara angeläget att samhälle och näringsliv gör en offensiv satsning på marknadsföring av svensk hemtextil. Det är angeläget att samhället stöder satsningar som syftar till att bevara och vidareutveckla den tradition och det kunnande som finns. Enligt en nyligen sammanställd förteckning från Älvsborgs läns utvecklingsfond, som omfattar 69 tekoföretag med 3 500 anställda, tillverkade 35 företag med sammanlagt 2 600 anställda helt eller delvis hemtextilprodukter med en sammanlagd årlig omsättning uppgående till mer än 500 milj.kr. Några av dessa företag är stora, men de flesta är små. Sedan är det viktigt att påpeka att det finns åtskilliga företag inom hemtextilsektorn som är nationellt och internationellt kända. Som jag tidigare sade finns mer än hälften av landets tekoanställda i Sjuhäradsbygden, och utvecklingen inom tekoindustrin betyder mycket för kommunernas ekonomiska bärkraft. Därför borde det enligt min mening vara lämpligt att berörda kommuner fick medinflytande när det gäller beslut om teko som fattas på central nivå. Inom tekokommunerna finns en mycket stor kunskap som borde kunna utnyttjas. En lokalisering av statliga tekoinriktade aktiviteter till tekobygderna skulle innebära stora fördelar. Lennart Brunander och jag har i motion till årets riksmöte krävt att omlokalisering av statliga tekoinriktade aktiviteter sker till regioner där huvuddelen av industrin är lokaliserad. Det kan inte vara riktigt att de som fattar besluten sitter i Stockholm, där det endast finns något hundratal tekoanställda. Vidare har jag den uppfattningen att utbildning och forskning exempelvis på tekoområdet kunde förläggas till Borås där det redan finns betydande kunskaper på området. Fru talman! Jag har med det anförda velat peka på vilket behov vi har av att slå vakt om det näringsliv som redan nu finns på en ort, samtidigt som det naturligtvis är nödvändigt att satsa på att skapa nya arbetstillfällen.

Fru talman! Många av oss norrländska riksdagsledamöter känner en djup oro och maktlöshet över utvecklingen i vår landsända. Den stagnation som inträdde i mitten av 1970-talet förstärks för varje år som går. Norrland och då särskilt inlandet håller på att långsamt utarmas. Ungdomarna söker sig söderut och mot kusten till de större arbetsmarknaderna. Det är födelseunderskott i hela inlandet, ett underskott som flyttningsnettotinte förmår att balansera. Andelen åldringar ökar markant, och framtiden ter sig allt mörkare. Jag tänker med några enkla bilder på TV-skärmen belysa situationen i mitt hemlän —- Jämtland. En av bilderna redovisar Jämtlands län i förhållande till de övriga Norrlandslänen. Min avsikt är inte att förringa de problem som Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrland har, utan jag vill snarare peka på att det allmänt erkända svåra läge som råder i hela Norrland är särskilt märkbart inom inlandet och därmed inom Jämtlands län. Den första bilden visar befolkningsutvecklingen i de fyra nordligaste länen under perioden 1950-1977. Som framgår av bilden har Jämtlands län sedan 1952 befunnit sig i en kraftig befolkningsmässig tillbakagång. En viss återhämtning har skett efter 1970 på grund av en blygsam nettoinflyttning till länet. Denna befolkningsökning har dock inte på något sätt kompenserat de tidigare årens negativa utveckling. Befolkningen i länet har under åren 1955 till 1978 minskat med ca 19 500 personer. Detta innebär att ca 14 96 av den ursprungliga befolkningen flyttat till andra regioner. Det är ju självklart att den under så många år pågående befolkningsminskningen, främst av yngre arbetskraft, haft en negativ inverkan på ålderssammansättningen. Den hittillsvarande utvecklingen kan illustreras av s.k. ålderspyramider som visar befolkningens fördelning i olika åldrar. På nästa bild redovisas ålderspyramider för Jämtlands län åren 1950-1977. Bilden visar hur kraftigt ålderssammansättningen försämrats under de drygt 20 åren. Ändå visar denna bild bara ett genomsnitt av åldersfördelningen i länet. För att något belysa variationerna inom länet kan ålderspyramiden över en lokal arbetsmarknad i Föllinge tjänstgöra som exempel. Pyramiden visas på bild nr 3. Föllinge ligger inom Krokoms kommun och är en typisk inlandsort i Norrland. Jag tror därför att det läge som Föllinge lokala arbetsmarknad befinner sig i inte är unikt. Många andra ytterområden i länet befinner sig i samma situation. Sysselsättningen och antalet jobb har ökat något under 1970-talet. Detta har i olika sammanhang, främst här på central nivå, tagits till intäkt för att sysselsättningsproblemen i norra Sverige i stort sett är lösta och att det nu gäller att lösa de inomregionala problemen. Detta är en allvarlig felsyn, eftersom man då helt bortser från 1950 och 1960-talens negativa utveckling som fortfarande påverkar utvecklingsförutsättningarna i Norrlandslänen. Om vi tittar på sysselsättningen inom perioden 1950-1977, finner vi att den totalt sett har minskat i Jämtlands län. Sysselsättningen inom industrin är också lägst i landet. 14 96 av de sysselsatta jobbar inom jordoch skogsbruket, mot 6 9o i riket. 19 20 jobbar inom industrin, mot 30 Yo i riket. Och övervägande delen av befolkningen finns inom olika serviceyrken — offentliga och privata. Jämtlands län har dessutom den lägsta förvärvsfrekvensen i hela landet. Men trots detta utgör situationen i inlandet inte någon förstasidesnyhet. Krisen anses inte akut. Vi kan inte med statistik visa på lika höga arbetslöshetssiffror som i andra regioner. Orsaken är sannolikt att det utanför Östersundsområdet, med kanske ett par undantag, inte finns några arbetsmarknader i ordets egentliga bemärkelse. Vetskapen om att det inte finns någon arbetsmarknad att vända sig till gör att man inte heller anmäler sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingarna. Det är av den anledningen helt felaktigt att utifrån de förhållandevis ”normala” arbetslöshetstalen för länet dra den slutsatsen att förhållandet på länets arbetsmarknad också är acceptabelt. Det är snarare så, att de missförhållanden som råder tar sig andra och i viss mån allvarligare uttryck än i registrerad arbetslöshet. En av följderna är det förhållandevis stora antalet människor som jobbar inom skyddat och halvskyddat arbete. Andelen är dubbelt så hög som i landet i övrigt. Förtidspensioneringen är en annan följd. Även här ligger vi jämtar och härjedalingar högst. Hela 896 av befolkningen i arbetsför ålder är förtidspensionerade. Sammanfattningsvis kan jag säga att länets arbetsmarknad inte karakteriseras av dramatiska händelseförlopp till följd av konjunkturmässiga eller strukturella förändringar. Det allvarliga är i stället den fortgående utarmningen och att länet fortfarande efter nära 15 års regionalpolitik lider brist på ett expansivt och självgenererande näringsliv. Detta för med sig att arbetsmarknaden förblir dåligt utvecklad. Därför är möjligheterna också små att kunna erbjuda ungdomar och kvinnor acceptabel sysselsättning, och därmed är det en uppenbar risk att länet vid en ökad efterfrågan utifrån på arbetskraft kommer att drabbas av en ny utflyttningsvåg. Nyligen framtagna prognoser pekar tyvärr åt det hållet och även på fortsatt koncentration av jobben till Östersund. Industrin, som stod för sysselsättningsökningen i början av 1970-talet, har redan stagnerat och beräknas minska. Man räknar med att de nya jobben helt skall komma inom den offentliga sektorn, och då framför allt inom den landstingskommunala och kommunala sektorn, medan den redan så låga industrisysselsättningen och sysselsättningen inom jordoch skogsbruket förväntas minska ytterligare. Detta är mycket allvarligt, inte minst i ett läge då det starkt ifrågasätts om samhället har råd med en växande offentlig sektor. Vi har alla fått lära oss av 1950 och 1960-talens utveckling, att det varit ett misstag att koncentrera arbetsplatser och befolkning till storstäderna, något som ledde till en utarmning i skogslänen. Urbaniseringen hade långt allvarligare konsekvenser än vi alla insåg när den pågick som starkast. Men när verkningarna ordentligt uppmärksammades ledde det också till genomförandet av en regionalpolitik med vars hjälp resurserna medvetet och systematiskt kunde styras dit där de bäst behövdes — till Norrland och dess inland. Så tillkom i Jämtland 1 600 nya industrijobb under början av 1970-talet. Det var en bra början som tyvärr inte fullföljdes med kraft av den borgerliga regeringen. Regeringen talade så varmt om glesbygden och decentralisering och om regionalpolitik. Men mer än tal blev det inte, i varje fall inte för vårt län. Vi har i stället fått se hur sysselsättningstillfällena ånyo koncentrerats till storstadsområdena. Regeringen har inte ens använt de instrument som skapades före 1976 för att styra investeringar och sysselsättning till vår landsända. Den politik som förts under senare år har avgjort inte hjälpt ett län som Jämtlands. Den har inte ökat industrialiseringen. Den har inte stoppat koncentrationen. Den har inte motverkat den alltmer försämrade ålderssammansättningen. Vi har från länet under våren 1979 presenterat ett samlat program för Jämtlands län. Vårt ”Jämtlandspaket” kostnadsberäknades till 160 milj.kr. För dessa 160 milj.kr. skulle vi åtminstone ha kunnat stoppa den negativa utveckling som länet har hamnat i. Vi skulle ha kunnat förstärka våra befintliga företag genom ökad service. Vi skulle ha kunnat lägga grunden för ökad vidareförädling av vår främsta råvara, skogen. Vi skulle även ha kunnat förstärka vårt jordbruk, turismen, den högre utbildningen, den offentliga sektorn m.m. Men vad har skett med våra förslag? Jo, vi har fått 4,2 milj.kr. till vissa projekt inom industrin och 5 milj.kr. till ett regionalt utvecklingsbolag. Det är allt. Vi är glada för det vi fått, men det räcker inte alls för att vända den ogynnsamma utvecklingen. Fru talman! Vii Norrlands inland kan inte längre stillatigande nöja oss med den passivitet som våra förslag mottas med. Tidigare har vi fått höra att vi måste komma med konkreta förslag till lösningar av våra problem — då skulle hjälpen också komma. Vi har jobbat fram konkreta förslag till regeringen — var finns hjälpen? Nu vill vi inte längre finna oss i att våra ungdomar flyttar, att vi endast med konstgjord andning håller liv i stora delar av vårt län. Kvinnorna, männen, ungdomarna och de äldre människorna skall ha lika rätt till arbete och service i våra trakter som i övriga landet. För det krävs det medvetna och riktade insatser. Vi har i ett stort antal Norrlandsmotioner och länsmotioner redovisat förslag som på kort sikt kan hejda den negativa utvecklingen. Vi har också i våra partimotioner gått igenom bransch för bransch och visat på långsiktiga lösningar. Vi har krävt ett ökat samhälleligt engagemang, satsningar på våra råvaror, progressiva och riktade åtgärder för ökad industrialisering. Vi har framhållit vikten av samlade och riktade regionalpolitiska och näringspolitiska insatser, särskilt för Norrland. En sådan politik kräver solidaritet mellan människor — solidaritet mellan olika grupper, mellan kvinnor och män och mellan olika landsändar. Vi i Jämtland kräver nu att regeringen vidtar kraftiga åtgärder för att komma till rätta med våra besvärliga sysselsättningsproblem i länet.

Fru talman! Den här allmänpolitiska debatten har i mycket stor utsträckning handlat om ekonomi och budgetunderskott — skatteutjämningsbidrag och i viss mån näringspolitik — men inte minst om energifrågorna och de olika partiernas ställningstagande inför den stundande folkomröstningen. Det här är frågor som i lika stor utsträckning direkt berör den regionala politiken som rikspolitiken. Vi har ju kommit till den delen av debatten som brukar kallas för ”hembygdens dag” eller med andra ord avdelningen för regionalpolitiska spörsmål. Inte förty är det intressant att konstatera hur vi i vanlig ordning fått lyssna till oppositionsledarens fördömande ord över den politik som förts i det här landet sedan hösten 1976. Nu vet vi på nytt att det är den borgerliga politiken som orsakat budgetunderskottet och nu räcker det inte längre att lägga om kursen — nu fordras det nytt folk vid rodret. Om det är samma folk som stod vid rodret före 1976 års val som åsyftas, är jag inte säker på att det skulle bli så mycket bättre. Det är många faktorer som spelar in och har betydelse för det svenska näringslivet. Under några år i början och mitten av 1970-talet fick vi en kostnadsstegring som vi sedan fått dras med i en hård konkurrens både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Tack vare handlingskraftiga insatser från trepartiregeringen, som sedan följdes upp av folkpartiregeringen, kunde vi i viss mån återställa vår konkurrensförmåga — devalvering och arbetsgivaravgifterna är exempel på detta. Men genom orsaker som vi inte rår över ökade på nytt påfrestningarna på vår ekonomi. Oljenotan har blivit alltmer dominerande i vår bytesbalans. Därför är det naturligt att vi är överens om att vi måste minska vårt oljeberoende. Förmodligen hade vi nog också klarat detta om den energipolitiska proposition som har nr 115 fått sin fulla behandling i höstas. Nu blev i stället beslutet det att vi skall ha en folkomröstning som kommer att bestämma riktlinjerna för vår fortsatta energiförsörjning. För Kalmar län kommer utgången av folkomröstningen att ha en stor betydelse även ur sysselsättningssynpunkt. Jag är den förste att beklaga att man i viss mån måste ta hänsyn till sysselsättningsaspekterna även i en sådan här fråga. Men sammantaget måste vi väga in även de arbetstillfällen som kanske inte kommer till om nej-linjen skulle segra. Tidigare i debatten har vi hört talas om problemen i Fridafors och Böksholm bl.a. Detta gör att jag från den här talarstolen, nu såväl som flera gånger tidigare, vill påminna om den ogynnsamma utveckling vi haft i Kalmar län under lika många årtionden som vi har fingrar på våra händer. Eftersom sysselsättningspolitiken allmänt varit ett mycket svårt problem under de senaste åren har av naturliga skäl de stora branscherna och de stora företagen som drabbats kommit i blickpunkten på ett markant sätt. Det har nästan blivit naturligt att vår industriminister inte haft tid över för de företag som bara drabbas av nedläggningar vilka berört något eller några hundratal personer — det har mer och mer fordrats företag av storleksordningen Svenska Varv. Därmed har jag inte sagt att jag anser att svenskt näringsliv skall ha en industriminister som agerar husläkare så fort det börjar gnissla i maskineriet — vare sig denne industriminister heter Åsling, som nu, eller någonting annat. Men det finns tillfällen då man förväntar sig ett visst intresse från statens sida. Bara ett exempel: Vi har någonting som heter Södra Skogsägarna. Staten har gått in med betydande belopp i detta företag. Förväntningarna steg hos de anställda — nu skall det nog ordna sig i alla fall, även om det sett mörkt ut. Ja, här kommer Fridafors, Delaryd, Lessebo och Emsfors in i bilden. Vi hade en interpellationsdebatt om det här i kammaren den 17 december förra året, varför jag inte skall ta upp hela frågan på nytt. Hur än de centrala MBL-förhandlingarna går hade väl ändå de anställda och de lokala politikerna förväntat sig ett något större intresse från vår industriministers sida, inte minst eftersom de i december inbjöd industriministern till ett studiebesök på ort och ställe. Hur det blir med besöket vet man inte, då man ännu inte har erhållit något svar på inbjudan. Även Oskarshamns kommun har nu begärt överläggningar med industriministern. Oron och ångesten hos de 243 i Emsfors är helt säkert lika stor och svår som hos de ca 3 000 i Landskrona. Därför bör även dessa människor få känna att staten bryr sig om dem, även om de inte är så många. Oron är individuell. Småland och Kalmar län är också kända för sin glasindustri. Under de senaste dagarna har det återigen aviserats neddragningar inom den branschen. Sysselsättningen inom den manuella glasindustrin har i Kalmar län minskat med ca 200 arbetstillfällen bara sedan år 1976. Riksdagen har uttalat sig för att en plan för glasindustrins framtida utveckling bör upprättas. Jag har i en motion påtalat vikten av att de återstående glasbruksorterna måste ges stor tyngd. Glasbruken utgör inte bara en industriell verksamhet som betyder arbetstillfällen, de utgör framför allt kärnan i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Yrkesskickligheten måste tas till vara och utvecklas, inte avvecklas. Kalmar län är också ett av de län som är mest missgynnade när det gäller statlig verksamhet. Vi har tappat ca 450 arbetstillfällen i och med F 12:s nedläggning. Nu förväntar vi oss att placeringen av den civila pilotutbildningen ändå skall bli en liten ersättning. Att placera den civila pilotutbildningen i Kalmar behöver inte vara någon nödlösning. Kalmar lämpar sig mycket bra från alla synpunkter: samhällsekonomiskt, med tanke på luftrummet och inte minst för infriandet av alla fagra löften om statlig verksamhet som ersättning för tidigare indragningar. Det är beklagligt att vi på nytt skall behöva påtala de här självklarheterna. Ibland får man känslan av att om det bara får gå tillräckligt lång tid mellan en nedläggning av ett företag eller en statlig verksamhet, som i det här fallet, ordnar sig det mesta utan vare sig ingripande eller uppfyllande av givna löften från statens sida. Eftersom en ledamot från Södermanland från den här talarstolen sent i går kväll framhöll att Nyköping är den lämpligaste lokaliseringsorten, anser jag att det är nödvändigt att med kraft understryka att det finns någonting som heter Kalmar. Kalmar län är inte oanvändbart för statlig verksamhet, även om vi ibland misstänker att den åsikten blir alltmer utbredd i det här huset. Kalmar län är ett bra län, och där finns fortfarande många arbetssamma och dugliga människor. Visserligen har vi befolkningsmässigt stått stilla i 100 år, men någon gång måste även den trenden brytas. Till sist, fru talman, våra kommunikationer, som före förra årets trafikpolitiska beslut var stadda i ständig avveckling, kan vi nu trots allt se litet ljusare på. Den trafikpolitik som fördes tidigare i vad gäller våra järnvägar gav inte oss smålänningar anledning att skratta. Visserligen är det inte någon stor del av vårt järnvägsnät som har förts till riksnätet, på vilket persontrafiken skall behållas inom den tidsperiod som nu kan överblickas, men vi har ändå beslut på att dessa linjer skall rustas upp och bibehållas i god standard. Nu ankommer det till stor del på oss själva att se till att även det trafiksvaga bannätet får en ansiktslyftning och kommer att fungera bättre än hittills. Goda kommunikationer är A och O för ett län och en landsända. Vi som bor i Kalmar län tror på framtiden där, men vi vill inte bli helt bortglömda av statsmakterna.

Fru talman! Valet i september 1979 föranledde av naturliga skäl en glädjeyra bland de borgerliga väljarna. De borgerliga partierna sade dagen före valet att man klarat landets ekonomi och att förutsättningarna för framtiden var goda. Dagen efter valet tvingades man erkänna att landets ekonomi var under all kritik, och förutsättningarna för framtiden gav anledning till bekymmer och allvarlig oro. Glädjen över valsegern förbyttes snabbt till missnöje med och misstro mot den blivande borgerliga trepartiregeringen. Detta missnöje har efter hand förstärkts, och i dag finns det ett utbrett önskemål om att regeringen Fälldin borde avgå. Det här önskemålet är förklarligt alldenstund den borgerliga politiken misslyckats med ekonomin, näringspolitiken och därmed också med sysselsättningspolitiken. i Detta misslyckande på näringsoch sysselsättningspolitikens område har i allra högsta grad drabbat Norrlandslänen. Jag medger gärna att även andra delar av landet på sistone berörts. Men ingen annan del av landet har så hårdhänt drabbats av sysselsättningssvårigheter och därmed en fortsatt stor avflyttning som just Norrlandslänen. Jag kommer i fortsättningen att ägna mig åt mitt eget hemlän Västernorrland. Under åren 1960-1975 var den faktiska befolkningsminskningen i Västernorrlands län 9354 personer. Under samma period minskade kommunerna Ånge, Sollefteå och Kramfors med 19 380 personer. Man har från länsstyrelsens sida i förslag till Länsplan 80 en begränsad optimism i prognosen för åren fram till 1983. Man räknar där med att länets befolkning skall öka med 2 200 personer. Under samma tid skall emellertid folkmängden i kommunerna Kramfors och Ånge minska med samma antal personer. Det här visar klart och tydligt på två saker: dels en obalans mellan länen i landet, dels också en obalans inom det egna länet. Det är här synsättet på och viljan till en kraftfull regionalpolitik kommer in. När arbetsmarknadsutskottet behandlade regeringens proposition 1978 79:23 följande: ”Regionalpolitiken syftar till att åstadkomma en jämn fördelning av välfärden mellan landets olilka delar. En god ekonomisk utveckling i landet är en förutsättning för en effektiv regionalpolitik.” ”Utskottet har inte någon annan uppfattning än motionärerna när det gäller behovet av insatser i Norrland. De regionalpolitiska problemen ökar generellt sett ju längre norrut man kommer. Detta bör självfallet återspeglas när det gäller samhällets insatser. Tyngdpunkten på åtgärdssidan måste därför i framtiden liksom hittills ligga i skogslänen och då särskilt i de nordligaste länen med prioritering av de inre delarna.” De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har i en reservation velat förstärka den skrivningen. Hur fungerar då regionalpolitiken i det här landet i dag? Ja, grundförutsättningen för en fungerande regionalpolitik är, som arbetsmarknadsutskottet sade, en god ekonomisk utveckling. Den förutsättningen har emellertid tre regeringar som existerat efter valet 1976 fördärvat genom en politik som lett till ekonomisk kris i landet. De borgerliga regeringarna har med andra ord försvårat för sig själva när det gäller att driva en konsekvent näringsoch regionalpolitik. Av industriministerns uttalanden kan man lätt få den uppfattningen att näringspolitik är ingenting som industriministern eller regeringen skall lägga sig i. Ett märkligt politiskt förhållande. Får jag därmed, fru talman, återvända till skogslänen och Västernorrlands län. Under åren 1977 och 1978 förlorade de sju skogslänen 23 100 industrijobb. I Västernorrland var siffran 2 500 eller 7,5 90. Tecken tyder nu på en ny omfattande utflyttningsvåg från Norrland. I första hand är det då ungdomarna som kommer att drabbas. De tvingas att flytta från sina hemorter till orteri södra Sverige. Effekten av en ytterligare utflyttning blir en ännu sämre åldersfördelning i de norrländska kommunerna. I Kramfors, som ett exempel, är andelen åldringar i dag drygt 29 90 av den totala befolkningen. Ser man till antalet pensionärer är andelen ca 33 26. De här siffrorna och de här exemplen visar, tycker jag, att regionalpolitiken inte fungerar här i landet. Det finns naturligtvis en långsiktig lösning på problemen. Lösningen är en regering som på allvar tar sig an problemen med en ekonomisk politik och en näringsoch regionalpolitik som syftar till att nå det resultat som riksdagen har avsett i sitt regionalpolitiska beslut. Det finns följaktligen ingen högre makt att förlita sig till, utan här hjälper bara den egna ambitionen och viljan att nå ett positivt resultat. Förändras inte den här situationen i positiv riktning inom rimlig tid så kan man befara att det skapas en stämning i delar av landet som kan få sådana konsekvenser som vi i dag inte kan ana oss till. Människorna i Norrlandslänen kommer inte i fortsättningen att stillatigande åse en ytterligare utarmning av en hel landsända. Får jag till sist, fru talman, också uttala min förvåning över det sätt på vilket regeringen behandlar landsting och kommuner i budgetpropositionen. Det talas rätt ofta om politikerförakt i våra dagar. Detta förakt grundar sig oftast på svikna löften och att man inte håller träffade överenskommelser osv. Det är därför inte att förvåna sig över att människor måhända föraktar politiker, i det här fallet regeringen, när man upplever att regeringen avser att skära ner skatteutjämningsbidragen till landsting och kommuner. Nu har emellertid ledande representanter för såväl landstingssom kommunförbund reagerat negativt mot regeringens förslag. Jag skulle därför finna det förvånansvärt om riksdagen i det läget skulle bifalla regeringens förslag. Jag vill gärna instämma i vad Hans Gustafsson i gårdagens debatt sade, nämligen att det kunde vara väl så motiverat att sätta ett lånetak för regeringen som ett skattetak för kommuner. Fru talman! Får jag sluta med att erinra om vad jag inledningsvis pekade på. Det finns i vårt land i dag ett allmänt utbrett önskemål om att regeringen Fälldin skall avgå.